Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till regeringens förslag om frigående vildsvin i vårt land. Frågan har tidigare beretts i den s.k. jaktoch viltvårdsberedningen. I beredningen fanns en majoritet för att vi inom landet skulle ha en frigående vildsvinsstam. En sådan stam skulle enligt majoritetens förslag hållas under tillväxtkontroll. Som ledamot av utredningen intog jag den ståndpunkten att vildsvin skulle utgöra ett så starkt intrång och förorsaka så pass mycket skada, framför allt på jordbruket men i viss mån också inom skogsbruket, att jag för den skull ställde mig avvisande och ansåg att vi inte borde tillåta vildsvin i landet. Det är att märka att då vi nu här i riksdagen liksom tidigare i beredningen gör överväganden om lämpligheten av att ha frigående vildsvin i Sverige, gör vi det under trycket av det faktum att vi har en frigående vildsvinsstam om ca 150 djur. Stammen som vi nu har härleder från ”rymlingar” från ett hägn i Trosatrakten. Vi har alltså inte möjlighet att fritt och obundet fatta det här beslutet, utan vi gör det som sagt under trycket av att vildsvin i fritt tillstånd är ett faktum. Remissinstanserna har självfallet gett uttryck för olika synpunkter i den här frågan. Dock finns en bred majoritet bland remissinstanserna som uttrycker stor tveksamhet beträffande lämpligheten av frigående vildsvin. Att jordoch skogsbrukets företrädare är direkt negativa är lätt att förstå, då även en begränsad vildsvinsstam kan förorsaka betydande skador i jordbruket. Däremot är det kanske mera överraskande att man även inom jägarkretsar intar en nog så avvaktande hållning. Således har ungefär hälften av landets länsjaktvårdsföreningar i en remiss ställt sig avvaktande eller rent av avvisande. Påfallande många har uttalat en principiell anslutning till tanken att det bör finnas frigående vildsvin men ställt sig mer eller mindre direkt avvisande till vildsvin i det egna länet. Sålunda kan deras inställning uttryckas på det här sättet: Nog är det trevligt att ha vildsvin och nog vore det skojigt att kunna jaga vildsvin, bara vi inte behöver ha dem i vårt eget område. En sådan inställning kan kanske inte tolkas på annat sätt än att den är avvisande. Regeringens proposition har utformats för att så långt möjligt tillgodose alla olika önskemål. Som ett litet generaliserande omdöme om propositionen kan onekligen sägas att regeringen föreslår att vi förbjuder vildsvin i de helt dominerande delar av landet där stammen nu är fåtalig. Däremot tillåter vi vildsvin — om än under en försöksperiod — där stammen är förhållandevis riklig, i Tullgarn-Mörkö-området i Stockholms län. Trots att jag alltså i utredningen ställde mig negativ till frigående vildsvin avser vi inom moderata samlingspartiet inte att gå emot regeringens proposition. Däremot har försöksverksamheten fått sådan utformning i propositionen att vi föreslår förändringar i den delen. Det är ett känt faktum att motståndet mot vildsvin bland lantbrukarna i Tullgarn-Mörkö-området är ganska kompakt. Det förhållandet att vi nu likväl ställer oss bakom en försöksverksamhet med vildsvin just i detta område gör att vi föreslår ett visst tak för stammens storlek under den tid försöksverksamheten skall bedrivas. Vi kan nämligen inte utesluta att propositionens förslag om 50-100 djur i försöksverksamheten kommer att medföra stora skador i jordbruket i detta område med åtföljande betydande skadeståndskrav. För den skull föreslår vi att stammen under försöksperioden inte skall tillåtas överstiga i runt tal 50 djur. Vi har också vänt oss emot propositionens förslag att försökstiden om tre år skall kunna avbrytas om alltför stora olägenheter uppstår. Detta önskemål hos regeringen att kunna avbryta försöksverksamheten är i och för sig förståeligt men öppnar ju möjligheten till att vi inte får något försöksresultat alls. Sammanfattningsvis kan alltså propositionen mynna ut i: stora skador, höga kostnader och inget försöksresultat. Detta har vi med vår reservation försökt komma till rätta med på så sätt att vi föreslår ett reducerat antal djur i försöksområdet och förlängning av försökstiden från tre till fem år, vilket förhoppningsvis också ger det åsyftade säkra resultatet. Med hänsyn till de olägenheter som kan drabba lantbruket i anledning av försöksverksamheten uttalas i propositionen att ersättning för skador som uppkommer skall betalas fullt ut, med undantag för sådana skador som saknar ekonomisk betydelse. Det är oklart vilken typ av skada som här anses sakna ekonomisk betydelse. Det kan vara fråga om sådana skador i naturen som inte direkt förorsakar markägaren penningförluster. Det kan också avse skada på trädgårdsodling som rimligen inte har med ägarens försörjning att göra men ändå kan ha såväl ekonomisk som annan betydelse för den det gäller. Att formuleringen kan stå för viss typ av självrisk är inte heller uteslutet. I detta fall kan det dessutom vara fråga om varierande och icke obetydliga penningbelopp. Det är uppenbart att för en större lantbrukare kan en skada genom vildsvin, uppgående till några hundra kronor, inte sägas vara av ekonomisk betydelse och för den skull inte behöva utbetalas. Med hänsyn till att ett begränsat geografiskt område påtvingas denna försöksverksamhet är det enligt vår mening ytterst angeläget att någon typ av reducerat belopp genom självrisk inte förekommer. Sammanfattningsvis kan man inte undgå att notera propositionens välvilliga försök att tillgodose både dem som inte vill ha vildsvin och dem som vill ha vildsvin i fritt tillstånd i de svenska markerna. Propositionen får därmed något av ett rävgryts egenskaper med utgångar åt olika håll. Således medges förbud för dem som önskar det, medan de som vill ha vildsvin tillgodoses genom försöksverksamhet i Stockholms län, såsom länsstyrelsen där har önskat. Försöksverksamheten med ett mindre antal djur, som det heter i propositionen, betyder i själva verket försöksverksamhet i Stockholms län med över hälften av den svenska vildsvinsstammen. Lantbruket skall enligt propositionen tillgodoses genom möjligheten att avbryta försöksverksamheten. Ersättning för skador skall ges ”fullt ut”, men inte om det saknar ekonomisk betydelse. Herr talman! Var skall detta sluta? En klar förbättring av försöksverksamheten försöker vi uppnå genom vår reservation, och därför tycker vi att det vore rimligt och riktigt att riksdagen samlar sig bakom den moderata reservationen, till vilken jag härmed yrkar bifall.

Herr talman! Det kan synas en aning underligt att en norrlänning går upp i en debatt om vildsvin, och jag skall gärna erkänna att de för mig inte har det allra ringaste intresse. För det första finns det inte förutsättningar att ha vildsvin i Norrland, för det andra är jag glad åt att den situationen råder. När jag ändå går upp här är det för att yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i denna fråga, eftersom ordföranden är frånvarande. I detta sammanhang vill jag emellertid också säga att det är med den största förvåning jag har varit med om behandlingen av detta ärende, där Arne Andersson i Ljung har försökt att sätta sig på alla de stolar som över huvud taget kan tänkas finnas. Först satt han med i jaktvårdsberedningen, där han yrkade avslag på vildsvinsförslaget, givetvis därför att han ville tillfredsställa de markägare i hans omgivning som inte på något som helst sätt ville ha de här grisarna inpå sig. Men sedan visade det sig att det fanns markägare som var intresserade av vildsvin, och Arne Andersson hade också kontakt med en del jägare som gärna ville ha vildsvin. Då kunde han inte undgå att försöka tillgodose även deras önskemål. Följden är att han inte bara gått med på propositionen, utan han har gått ännu längre. Han vill ha en försöksperiod på minst fem år — troligen av den anledningen att han vill medverka till att under den tiden få en så stor spridning på denna stam att det inte blir särskilt lätt att avbryta det hela. Detta står i strid med att han säger sig vilja begränsa stammen till 50 djur. Men det är ju här fråga om frilevande vildsvin, och det torde därför inte finnas särskilt stor möjlighet att med någon exakthet veta om det finns 50 djur eller 60 eller 65. Propositionen säger att stammen skall begränsas till mellan 50 och 100 djur. Det måste då bli fråga om en allmän bedömning av stammens storlek. Om man bedömer att den inte håller sig inom dessa gränser, skall självfallet åtgärder vidtas. När det gäller försökstidens längd är det klart sagt i propositionen att den skall vara i varje fall tre år, men om sådana skador uppkommer att man inte vill fortsätta längre, kan försöksperioden avbrytas utan vidare diskussion. Så något om ersättningen för de skador som dessa djur vållar.

Jag har ändå accepterat detta därför att det är fråga om en försöksperiod. Jag utgår ifrån att skulle det visa sig — vilket jag knappast tror — att man kommer att finna det lämpligt att fortsätta med detta djurslag i vår fauna, måste givetvis skadorna ersättas i annan ordning.

Vad som förvånar mig på det allra högsta är att detta inte är tillräckligt för Arne Andersson. Han menar att man skall ha någonting utöver full ersättning. Det skulle vara bra intressant att få reda på vad han menar med detta. Han vill att även om dessa djur inte åstadkommit ekonomisk skada skall ändå ersättning utgå. Det finns verkligen anledning att förvåna sig över ett sådant ställningstagande. Jag tycker det finns anledning för moderaterna att bestämma sig för var de skall stå i denna fråga — om de vill ha dessa djur, på hur många områden de vill ha dem, om det räcker med att ersätta de skador som uppstår eller om markägaren också skall ha betalt för att djuren möjligen går över marken utan att åstadkomma någon skada. Menar möjligen Arne Andersson att om dessa djur är ute och bökar på en myr skall markägaren ha ersättning även om det inte går att bevisa att någon ekonomisk förlust åstadkommits? Jan-Eric Virgin ville ha ytterligare försöksområden och var också inne på att skadorna till en del skulle tas av markägarna, åtminstone framöver. Var står Arne Andersson på den punkten? Kan vi få ett klarläggande, så att det — eftersom han talar så mycket om den moderata uppfattningen — klargörs att det finns en moderat uppfattning som han vill driva vidare.

Herr talman! Det är väl alldeles uppenbart, Filip Johansson, att det aldrig kommer att utgå någon ersättning för skador på de norrländska myrarna — myrar finns ju bara i Norrland. Det är ett hopplöst exempel. Myrarna ligger nämligen ovanför vildsvinens nordgräns. Filip Johansson behöver därför inte fundera mera på det spörsmålet. Däremot hade det varit förtjänstfullt om propositionen, eller Filip Johansson själv, hade kunnat klara ut vad det är för typ av skada som inte skall ersättas. Den deklaration som Filip Johansson här gjorde är värdefull av det enkla skälet att riksdagen har fått veta att Filip Johansson, och jag förmodar även centerpartiet, har den uppfattningen att det inte är fråga om någon reducering av beloppen. Därmed är vår farhåga beträffande den praktiska tillämpningen undanröjd. Filip Johansson har på ett bra sätt klargjort att vår farhåga var obefogad. Det tycker jag är utomordentligt bra. Vi är följaktligen överens på den punkten. Filip Johansson antydde också att jag försöker sitta på flera stolar. Nej då, så är inte fallet. Vi har i vår reservation till detta utskottsbetänkande t.o.m. talat om att vi i grunden har den uppfattningen att vildsvin kan förorsaka så stora skador i jordbruket, kanske också i skogsbruket, att vi för den skull inte skall ha frilevande vildsvin. Därför får Filip Johanssons kritik mot mig och moderata samlingspartiet närmast den innebörden att ni inte tycker om att vi ställer oss bakom regeringens proposition. Vi ställer oss nämligen bakom regeringens propositioner även då vi inte tycker att de är förträffligt utformade. I detta fall har vi imed en liten reservation föreslagit sådana ändringar att propositionen skall bli bra. Vi har således ställt oss bakom propositionen — och det är egentligen detta vi får kritik för. Om vi inte hade haft den ambitionen, hade vi helt enkelt sagt att vi inte skall ha frilevande vildsvin i Sverige — så enkelt är det. Det är således bara fråga om en stol. Det är i stället propositionen som har ett rävgryts egenskaper — många utgångar. Det är detta som Filip Johansson kallar många stolar. Regeringen har faktiskt i propositionen försökt vara så omfamnande mot alla intressen att propositionen behövde den komplettering som den moderata reservationen innebär — en enligt min mening fördelaktig komplettering.

Herr talman! Det är inte jag som har klargjort ersättningsfrågorna — de är tillräckligt klargjorda i propositionen. Något vidare klarläggande behövs därför inte. Arne Andersson i Ljung sade att moderaterna i reservationen har talat om att de inte vill ha några vildsvin. Men de har i samma reservation talat om att de vill ha en försöksperiod som är garanterat längre än vad propositionen sträcker sig till. Av vilken anledning? Är det inte därför att moderaterna vill säkerställa att vildsvinen får vara kvar i minst fem år? Arne Andersson i Ljung sade att det är en liten reservation som moderaterna har avgett. Den är ganska omfångsrik, men den innehåller inte särskilt mycket — det skall jag gärna erkänna. Arne Andersson sade vidare att propositionen har ett rävgryts egenskaper. I så fall ger den moderata reservationen intryck av att utgöra två rävgryt. Det ena är Jan-Eric Virgins. Han har ju också instämt i reservationen. Det andra är Arne Anderssons. Jag har inget emot att moderaterna kryper in i var sitt gryt, men nog vore det välgörande om de, när de nu talar så mycket om den moderata politiken i vildsvinsfrågan, kunde samsas om ett.
Herr talman! Det är, Filip Johansson, kanske litet väl mycket tal om gryt, för det har inte särskilt mycket med vildsvinsjakt att göra. Jag ber om överseende om jag möjligen ledde Filip Johansson in på den tankegången. Eftersom det tydligen var svårt att fatta för en ledamot här i kammaren, vill jag klargöra vad vi har försökt åstadkomma med vårt förslag till förändring av försöksverksamheten. Jag sade i mitt första anförande att de i propositionen angivna riktlinjerna för försöksverksamheten möjliggör att det blir stora skador för lantbruket med åtföljande höga ersättningskrav. Dessutom garanterar inte den föreslagna verksamheten något försöksresultat. Vi ansåg att om man, mot vår vilja, skall ha en försöksverksamhet så bör den ge något resultat och inte bara vara en påse där man samlar in negativa effekter i form av skador och kostnader. Därför säger vi: Gör gärna ett försök med ett begränsat antal vildsvin som vi har under kontroll. Och gör gärna försöksperioden litet längre, för att garantera att det blir ett resultat. Visst är det på det sättet, Filip Johansson, att propositionen inte garanterar att stammen skall hållas under kontroll. Det kan ligga någonting i det, men det kan inte användas som kritik mot oss för att vi vill ha vildsvinen kvar. Vi har försökt lösa den frågan på ett förnuftigt sätt. Till de lantbrukare som är mycket bekymrade över den försöksverksamhet som förläggs till deras marker har vi sagt att vi skall vara utomordentligt generösa i ersättningsbestämmelserna. Om dessa lantbrukare påtvingas en verksamhet som de inte vill ha, skall de ersättas ordentligt. Filip Johansson och jag är överens på den punkten. Den farhåga som jag gav uttryck för i mitt huvudanförande är överflödig och obefogad, säger Filip Johansson, och då kan vi bilägga detta resonemang. Är det så att skador skall ersättas på det generösa sätt som Filip Johansson beskriver tycker vi det är bra. Och det är bra att kammardebatten också har klarlagt detta.
Herr talman! Låt mig bara notera att Arne Andersson i Ljung — trots att han kan befara att det blir skador — är utomordentligt angelägen om att försöket får pågå med skador som följd under fem år. Detta är i motsats till vad som står i propositionen, där man klart säger att om skadorna blir för omfattande skall detta försök avbrytas. Då är vi definitivt inte beroende av någon vidare försöksverksamhet. Men Arne Andersson är angelägen om att skadorna skall få göras i minst fem år, hur stora de än är. Jag vill bara notera detta. Jag glömde i mitt förra anförande att konstatera att Arne Andersson gör gällande att det inte finns några myrområden annat än i Norrland. Det var en nyhet för mig — det skall jag gärna erkänna. Jag trodde att det fanns myrmarker även i andra delar av landet.

Herr talman! Jag vill gärna citera det stycke i proposition 82 som vi som väckt motion 1360 finner innehålla de avgörande argumenten för att en frilevande vildsvinsstam inte skall tillåtas i någon del av Sverige. Föredraganden säger: ”Som jag tidigare har anfört i prop. 1979/80:111 om ersättning vid viltskador m.m. har jag den uppfattningen att vi skall värna om vår fauna, även om vissa djurarter medför skador eller inte ger något ekonomiskt utbyte. Enligt min mening är det samtidigt ett viktigt led i omvårdnaden av vår fauna, att införandet av en ny art i landet föregås av noggranna överväganden. En ny eller återinförd djurart kan innebära risker för att smittsamma djursjukdomar sprids och att vildsvinen kan komma att konkurrera med andra inhemska djurarter. Vid avgörandet av om vårt land bör tillföras en sådan djurart bör hänsyn tas inte bara till konsekvenserna för de djur som redan tillhör vår fauna utan också till andra motstående intressen. Förhållandena i vårt land är nu annorlunda än då vildsvinet tillhörde vår fauna. Det gäller bl.a. förekomsten av djur för vilka vildsvinet är ett naturligt villebråd. Frågan om vi bör behålla de i landet frilevande vildsvinen bör följaktligen prövas med hänsyn till vilka konsekvenser en vildsvinsstam kan få på djurlivet i övrigt med beaktande av andra allmänna och enskilda intressen.” Det är just dessa konsekvenser som lett fram till vårt ställningstagande. Införandet av vildsvin i Sverige har inte föregåtts av de noggranna överväganden som föredraganden anser viktiga. Som Arne Andersson i Ljung påpekade är det tvärtom så att den stam som nu lever i frihet i södra Stockholms län är ett resultat av att ett antal djur rymt från ett privat vilthägn. Arne Andersson säger att han tagit ställning under trycket av att det nu finns frilevande vildsvin. Men om man överförde den principen att fatta beslut på andra områden skulle det få förödande konsekvenser. Dessutom förtjänar det att påpekas att de förhållanden som särskilt lyfts fram av jaktoch viltvårdsberedningen och många remissinstanser såsom speciellt bekymmersamma råder just i den södra länsdelen. Där finns de gränsområden mellan jordoch skogsbruk med omfattande potatisodling som är särskilt utsatta för viltskador. Och just där brukas jorden av arrendatorer som inte har jakträtt och således inte kan skydda sina grödor. I vårt land är kontrollen rigorös när det gäller tamgrisarnas hälsotillstånd och köttets kvalitet efter slakt. Att ha en frilevande vildsvinsstam som man inte har någon kontroll över i hälsohänseende innebär risker för överförande avt.ex. svinpest och trikiner. Trots att vildsvinet anses vara ett skyggt djur finns det flera exempel på att de kommer fram till gårdarna och parar sig med tamsvinen. Det finns också risker för att vildsvinen kan komma att bli en allvarlig trafikfara. Liksom allt annat vilt rör de sig framför allt om natten, vilket innebär ytterligare risker för trafikanterna på Europaväg 4, som löper rakt igenom det aktuella området. I både propositionen och utskottsbetänkandet uttalas att de skadedrabbade bör ersättas fullt ut för de skador som vildsvinen orsakar. Men det är inte bara pengar det handlar om. Det är inte acceptabelt att människor varje år skall behöva uppleva att många månaders hårt arbete blir fullständigt ödelagt. Enligt min och mina medmotionärers uppfattning är konsekvenserna av frilevande vildsvin redan nu så allvarliga att man bör utrota stammen också i Stockholms län, liksom man föreslår detta för övriga delar av landet. Jag yrkar därför bifall dels till motion 1360, dels till motion 1382, som i sak innehåller samma yrkande.

Herr talman! Vildsvin eller inte i vårt land — det kan självfallet diskuteras. Det har vi hört av debatten här. Jag villi detta mitt inlägg hänvisa till motion 1980/81:1005, innebärande att riksdagen skall bifalla propositionen utom i vad avser förslaget om att en frilevande vildsvinsstam skall bibehållas i Stockholms län. Den motionen har väckts av Pär Granstedt, som på grund av fredliga uppgifter på annat håll är förhindrad att delta i spelet om att vara eller inte vara för vildsvinen i Stockholms län. I propositionen föreslår man en utrotning av frilevande vildsvin i landet med den begränsningen att man på försök skall behålla en stam i Stockholms län. Motiven härför är enligt min mening svaga. De stammar som finns kvar har inget som helst samband med den historiska förekomsten av vildsvin, utan de härstammar från svin som rymt ur vilthägn. Man kan alltså inte hävda att svinen utgör någon naturlig del av den svenska faunan. Vildsvinen i Stockholms län finns — vilket har nämnts tidigare — i de södra delarna, i Mörköoch Tullgarnsområdena. De personer som bor där tar bestämt avstånd från tanken att en frilevande vildsvinsstam skall bibehållas. Det här området är ju en gammal kulturbygd, som är känslig för svinens framfart, och framfart och skadegörelse åstadkommer de! Lantbrukarna drabbas hårt av denna skadegörelse, vilket har framhållits tidigare i denna debatt. Även om full ekonomisk ersättning skulle utgå, innebär det en stor påfrestning för lantbrukarna att ständigt se resultaten av den egna arbetsinsatsen gå till spillo. Det tror jag att varje praktiskt arbetande lantbrukare inser. Ja, herr talman, jag skall fatta mig kort. Med mitt inlägg vill jag yrka bifall till motion 1980/81:1005 av Pär Granstedt.

Herr talman! Internationella investeringar och multinationella företag har länge uppmärksammats inom OECD och även lett till utarbetandet av s.k. uppförandekoder och riktlinjer för multinationella företag. I Sverige har en hel del utredningar, rapporter och studier ägnats frågan om de multinationella företagen och därmed sammanhängande problem. Eckerbergska utredningen, som avlämnade sitt betänkande Kontroll av utländska företagsetableringar i Sverige år 1978, efter fem års arbete, kom med tre olika förslag till lagstiftning, och därmed återspeglar utredningen en politisk oenighet om kontroll eller inte kontroll av de multinationella företagen. I första hand drabbas de anställda av den bristande kontrollen av de utländska företagen. LO och TCO ställer därför krav på att samma regler skall gälla för multinationella företag som för näringslivet i övrigt. Som helt riktigt framhålls i motion 1980 80:1789 finns det flera uppmärksammade fall där multinationella företag nonchalerar de regler som gäller för svensk arbetsmarknad. I samband med vår finansiella debatt har vi också påpekat att dessa företag genom manipulationer med internprissättning och valutatransaktioner kan få vinster att se ut som förluster och vice versa. Den utvecklingen är ett led i en enastående företagskoncentration. Talet om den fria konkurrensen blir alltmer illusoriskt. Framstående ekonomer gör på allvar gällande att den utvecklade världens ekonomi inom kort kommer att domineras av ett par hundra multinationella jättar, i stor utsträckning amerikanska. Även i vårt land är den starka trenden till allt fler fusioner påtaglig. Enbart under de senaste tio åren redovisar statens prisoch kartellnämnd inte mindre än 5 200 fusioner, berörande över en halv miljon anställda. Ett annat exempel: De 200 största företagen i Sverige hade år 1977 en omsättning som översteg bruttonationalprodukten i landet. Denna ägarkoncentration går sedan hand i hand med ett utländskt samgående — en internationalisering. De små och medelstora företagen blir av detta inte stimulerade att konkurrera. De mindre företagen tenderar f. ö. att i ökad omfattning bli beroende av de stora och starka — inte bara finansiellt, utan kanske främst som underleverantörer och legotillverkare. Ofta när den här frågan behandlas kan man få höra — och så har skett här i riksdagen — det argumentet mot förslaget om kontroll, att de multinationella företagen bidrar till en positiv utveckling, tekniskt och på andra sätt, av svenskt näringsliv. Men problemen för svensk insatsoch legovaruindustri — det är i stor utsträckning inom småindustri och medelstor industri som de problemen förekommer — är nu växande. Den ständigt ökade importen av insatsoch legovaror till sammansättningsindustrin är påtaglig. Man kan också notera att internationaliseringen innebär export av arbetstillfällen från vårt land. Man kan då fråga sig: Kommer denna utveckling att leda till bättre arbetsmöjligheter, trygghet, decentralisering och ett ökat bestämmande för samhällsorgan och anställda? Nej, så blir inte fallet om regeringen tillåter en låt-gå-linje. Då finns i stället en klar risk för att avgörande ekonomiska och därmed för landets politik och näringsliv viktiga beslut kommer att fattas i de stora multiföretagens direktionsrum i någon fjärran metropol. Det finns alltså, herr talman, en rad negativa och farliga effekter som hör ihop med denna fråga, inte minst då det gäller arbetsmarknad och regionalpolitik. I den motion som vårt parti har lämnat i denna fråga, motion 1980/81:1107, har vpk ställt förslag om lagstiftning som skall möjliggöra för stat och kommun att inskrida vid hot om nedläggning eller försäljning av större arbetsställe till multinationellt företag. Frågan är enligt vår mening tillräckligt utredd, och det behövs ett snabbt förslag från regeringen.

Herr talman! Denna fråga behandlades här i riksdagen så sent som den 4 december 1980. Då förelåg ett ganska omfattande betänkande från näringsutskottet vari frågan redovisades i detalj. Man kunde påvisa att frågan varit föremål för studier och utredningar på många olika områden, bl.a. inom OECD. Från majoritetens sida anfördes att ärendet var föremål för beredning i regeringskansliet, och det ansågs därför att det inte fanns anledning att bifalla de föreliggande motionerna. Utskottet skrev att man förutsatte att regeringen efter avslutad beredning skulle lägga fram förslag i ärendet. I ett interpellationssvar den 15 december förra året förklarade industriministern sig vara förvissad om att en proposition skulle kunna läggas fram under valperioden, möjligen redan under 1981. Vi är i utskottet eniga om att mot denna bakgrund avstyrka motionerna. Det gäller alltså även socialdemokraterna som — trots att en socialdemokrisk motion föreligger — för dagen inte ställt något yrkande utan avvaktar den beredning som pågår inom regeringen. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till näringsutskottets förslag.

Herr talman! Vi är väl medvetna om att industriministern i ett interpellationssvar till C.-H. Hermansson den 15 december förra året uttryckte en förhoppning om att man under innevarande mandatperiod skulle kunna få fram ett förslag. Denna fråga har ju först varit föremål för utredning under fem år, och det har nu åtgått två och ett halvt år i beredningstid. Vi anser att det inte får bli ett alltför långt dröjsmål med lösningen av frågan. Vi vill gärna att lösningen skall forceras fram som ett av de mera angelägna ärendena. Vi har klart för oss att det råder en oenighet — vi fick ju en indikering på det i samband med utredningens förslag — bland regeringspartierna om hur kontrollen skall bedrivas. Det gäller om kontrollen skall vara mera skärpt eller om den skall vara modifierad eller om den över huvud taget skall finnas. Det finns en linje, representerad av moderaterna, som är kongruent med Svenska arbetsgivareföreningens linje och som går ut på att det inte skall vara någon kontroll av de multinationella företagen. Detta gör att man har anledning tro att det pågår en dragkamp även i denna fråga inom regeringen när det gäller hur detta mycket angelägna problem skall attackeras.

Herr talman! Vi har i motion 836 krävt utredning om ändrade regler för värdering av saneringsfastigheter. Av betänkandet framgår att utskottet tolkat motionens syfte i huvudsak vara att tillföra samhället ytterligare instrument för att komma till rätta med försumliga fastighetsägare. Utskottet har naturligtvis rätt däri att vi vill komma åt försumliga fastighetsägare. Men motionärerna vill faktiskt mer än så. Vi vill också till samhället dra in den värdestegring som kan uppstå vid tvångsförvärv av saneringsmogna fastigheter. Och den problematiken har utskottet tyvärr knappt snuddat vid. Marknadsvärdet bestäms antingen utifrån fastighetens faktiska användningssätt eller från dess nybyggnadsvärde. Marknadsvärdet bestäms efter det högsta av dessa båda värden. Enligt gällande värderingsregler kan således vid sanering samma marknadsvärde erhållas för en dåligt skött fastighet som för en välskött. Detta förhållande är enligt vår mening otillfredsställande. Mindre nogräknade fastighetsägare låter ofta fastigheterna förfalla, väl medvetna om att värderingsreglerna i särskilda fall ger dem oförtjänta vinster. Det har inte varit lagstiftarens mening att värderingsreglerna skall kunna utnyttjas i ett sådant syfte. En översyn av reglerna är därför i högsta grad befogad. Vår motion har två syften: dels att dra in oförtjänt markvärdestegring till samhället, dels att motverka att fastigheter avsiktligt missköts. Civilutskottet har avstyrkt vårt motionskrav, och vi motionärer får väl t. v. bita i det sura äpplet. Vi kommer dock, herr talman, att på nytt här i riksdagen aktualisera denna fråga.

Herr talman! Vi socialdemokrater har tagit initiativ till och stött kravet på en översyn av ”lex Backström”, dvs. lagen om förvärv av hyresfastighet m.m. Vad vi krävt och vad vi senast förra året begärt i en reservation till vederbörande utskottsbetänkande är en genomgång av de grundläggande förutsättningarna för tillstånd att köpa ett hyreshus samt av hyresgästorganisations möjligheter att hävda sin mening. Det har visserligen gjorts vissa förbättringar av lagen i dessa delar år 1979. Bostadsministern uttalade själv i den proposition i vilken ändringarna föreslogs — det var folkpartiregeringen som lade fram propositionen — att det fanns skäl att göra en mer allmän översyn i det uttalade syftet att få en bättre kontroll av hyreshusköpen. En sådan översyn skulle ske när man fått ytterligare erfarenheter av lagens tillämpning, och bostadsministern pekade särskilt på att det kommit fram värdefullt material genom den utredning om ekonomisk brottslighet som gjorts på uppdrag av Stockholms kommunstyrelse. Vi ansåg redan 1979 och även år 1980 att det fanns tillräckliga erfarenheter för att starta den här översynen. Vi anser att den behövs, och bostadsministern tycks — åtminstone på papperet — vara överens med oss om det. Man skyller hela tiden ifrån sig med att man vill ha mer erfarenheter innan man börjar. Det har man nu också fått. Man har också fått informationen presenterad och kompletterad genom att kommunstyrelsens utredning tidigare utökats med ett åtgärdsprogram och en redovisning av tillämpningen t.o.m. första halvåret i fjol. Allt är serverat på ett sätt som är ovanligt bra när man vill starta en översyn. Dessutom har det påpekats att tillståndslagen tillämpas milt och att 1979 års ändringar inte gett förmodad effekt. T. o. m. utskottsmajoriteten tycks nu bli fundersam. Man vidhåller att det finns skäl att göra den översyn som begärs. Men man törs inte längre påstå att det finns tillräckliga erfarenheter för att dra i gång översynen. Man skjuter nu den allt varmare kalken ifrån sig till regeringen och säger att regeringen får avgöra när det finns dessa tillräckliga erfarenheter. Det är ett steg framåt som vi skall notera. Men det är inte ett tillräckligt långt steg framåt. Skall översynen börja inom överskådlig tid? Håller man på med någon sorts passivt motstånd för att förhala tiden? Vi vet ju från behandlingen av folkpartiregeringens förslag till vissa förbättringar att moderaterna inte alls gillar den härlagstiftningen och att man helst vill ha bort den här möjligheten att hindra osund fastighetsspekulation. Det sades t.o.m. öppet i ett särskilt yttrande till civilutskottets betänkande. Är det så att folkpartiet och kanske också centern egentligen håller med oss men har fastnat på något moderat veto inom regeringen? Om det är så — följer man då verkligen folkflertalets vilja som man i regeringsdeklarationen sagt sig vilja göra? Formellt sett kan jag kanske inte kräva ett svar på den frågan av utskottets ordförande, men han har måhända fått veta någonting från regeringssamråden. I så fall vore det intressant att få ett svar på den här frågan. Hur som helst är det väl nu dags att få ett slut på det här ärendet, som mer och mer liknar en demonstration av hur moderaterna lyckats tygla sina regeringskollegor också när dessa kollegor i regeringsställning ställer ut vissa löften. Det räcker inte att, som utskottsmajoriteten gör, bolla över frågan till en regering som domineras av moderaternas omtanke om spekulation i sann marknadsmässig och kommersiell anda. Det räcker däremot om ett par representanter för mittenpartierna röstar för reservationen och befriar sina statsråd från skammen att ännu längre spela med i något som börjar likna en politisk fars. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen vid civilutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! När man tar del av utskottets betänkande har man svårt att frigöra sig från liknelsen om de obotfärdigas förhinder. Den borgerliga majoriteten avstyrker även i år förslaget att riksdagen nu skall besluta om en översyn av en lagstiftning som i praktiken visar sig klart otillräcklig för att komma till rätta med avigsidor som de flesta säger sig vilja få bort. Bristerna i lagen om förvärv av hyresfastighet är sådana att de verksamt bidragit till förhållanden på bostadsmarknaden som främjat spekulationen med hyresfastigheter med de negativa följder detta får för hyresgästerna. Trots de förändringar i positiv riktning som genomfördes i och med tillståndslagen 1979 kvarstår sådana brister eller luckor i lagstiftningen som möjliggjort fortsatta spekulationer i stor omfattning. Med all rätt frågar sig tiotusentals hyresgäster varför man inte tar hårdare tag mot — och klämmer åt — fastighetsdirektörer, fastighetsmäklare, byggmästare, fastighetsägare, hyresförmedlare eller andra som sysslar med denna verksamhet, vilken titel eller fasad de än döljer sig bakom. Det uttalade syftet med lagen — att förebygga spekulationer i hyresfastigheter — kan, på grund av de brister och ofullständigheter som fortfarande finns, inte på ett riktigt sätt tillgodoses utan ytterligare förändringar. Kommunstyrelsens i Stockholm utredning om ekonomisk brottslighet och social utslagning har klart fastslagit att tillämpningen av tillståndslagen fortfarande är otillräcklig, även om antalet undersökta ärenden i och för sig inte var så stort. Slutsatserna från Stockholms kommun innebär bl.a. att tillståndslagen och tillämpningen av denna bör skärpas och att kreditgivningen vid fastighetsaffärer bör kontrolleras bättre. Från vänsterpartiet kommunisterna vill vi i detta sammanhang påminna om vad man från justitiedepartementet och från andra håll föreslagit — och vad vi också ställt krav om — nämligen en skärpning av den s.k. lagfartsplikten. Den gällande tillståndslagen har i sin tillämpning visat sig så liberal och så ensidigt fastighetsägarvänlig att praktiskt taget inga som helst invändningar och sakskäl mot lämpligheten hos en tilltänkt ägare visat sig vara tillräckliga för att förhindra ett förvärv. Fortfarande behöver en sökande inte styrka att han uppfyller tillståndslagens krav, utan praxis har närmast inneburit att kommun eller hyresgästförening måste bevisa motsatsen. Klart försumliga och olämpliga fastighetsägare, som vid flera tillfällen visat sin olämplighet när det gäller att äga och förvalta hyreshus, har trots detta erhållit förvärvstillstånd och kunnat fortsätta en närmast asocial verksamhet. Underligt nog tycks dessa förhållanden helt ha undgått de borgerliga ledamöterna i civilutskottet eftersom man fortfarande, efter ytterligare ett års missförhållanden, framhärdar i uppfattningen att det inte finns skäl att besluta om att se över reglerna om förutsättningarna för tillstånd för förvärv av hyresfastigheter. Man skjuter, som Oskar Lindkvist sade, frågan framför sig genom hänvisningar till regeringen. För den som följt med vad som hänt och händer på detta område måste det stå klart att många som söker tillstånd att köpa en hyresfastighet är klart olämpliga och att de gör det i syfte att tjäna grova pengar, att göra svarta pengar vita, att mygla undan pengar från skatt och lura samhället. I sådana situationer — där det med utgångspunkt från tidigare fall får anses troligt att förvärv avser spekulationssyften — borde det inte ges tillstånd, och det borde också inskrivas i lagtexten. Herr talman! Erfarenheterna har visat att det med nuvarande bestämmelser är svårt att bekämpa olika slags — av samhället oönskad — handel med bostäder. De olägenheter en skärpning av lagstifningen och en ökad satsning från samhällets sida på att bekämpa olika slag av spekulation i boendet kan medföra — i form av viss ökad kontroll av lagfartsplikt och annat — kan inte få motivera att man avstår från åtgärder i linje med vad vi från vpk föreslagit. De bostadssociala och bostadspolitiska fördelarna är så stora att det motiverar vissa administrativa kostnader och besvär. I den socialdemokratiska reservationen till utskottsbetänkandet föreslås med bifall till vpk-motionen nr 1852 att arbetet med en översyn av tillståndslagen inte längre bör anstå och att riksdagen därför nu bör begära en översyn. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 18 rör inte någon stor fråga. Det handlar om när det är lämpligt att tillsätta en utredning — vi är ense nu som tidigare om att en utredning om tillämpningen av tillståndslagen skall göras när det går att få en tillräckligt bra bild av tillämpningen. Om man som motionärerna och reservanterna ser bort från detta och konsekvent påstår att det alltid finns tillräckliga erfarenheter, tycker jag att det är en ganska vanlig politisk omskrivning av någonting annat. Man menar att man redan vet att lagen är felaktig. Utredningsyrkandet är då egentligen en begäran om ett förslag till skärpning av lagstiftningen och detta oavsett hur tillämpningen visat sig bli i praxis. Men samtidigt spelar man med i en diskussion om när en objektiv översyn och kartläggning skall göras. Vi tycks ju vara ense om att tillståndskraven har skärpts och att detta skett så sent som år 1979. Det finns bara ett och ett halvt års praxis att titta på. Stockholms kommuns utredning konstaterar, som utskottet också noterat på s. 8ibetänkandet, att antalet ärenden att undersöka under det första året var ”relativt ringa”. Därmed har också sagts att underlag för en översyn är relativt ringa. Utskottsmajoriteten har med tanke på tidigare behandling i riksdagen sagt sig att det i det här läget — när vi ytterst är ense om utgångspunkterna — knappast är lämpligt att riksdagen sitter och voterar om när vi då anser att det finns ett tillräckligt antal avgöranden för att dra slutsatser ur. Det är en typisk fråga för beredning i departementet. Det gäller ju inte endast att räkna antalet ärenden. Man måste också bedöma om det finns någonting matnyttigt i ärendena. Jag tror inte heller att reservanterna själva gått igenom de olika fallen och tänkt över om de var belysande eller inte. Detta är ingen kritik — jag säger det bara för att peka på att här gäller det bedömningar av en helt annan karaktär än de vanliga riksdagsfrågorna. Sedan kan naturligtvis varken jag eller någon annan påverka saken så att reservanternas tro ersätts med ett underbyggt vetande. Hur som helst måste väl tvisten om tidpunkten för en översyn vara närmast akademisk. Då tycker vi från majoritetens sida att det är bättre att stryka under att det tycks finnas en bred enighet i själva sakfrågan i stället för att blåsa upp bifrågorna och ge sken av att det skulle gälla principer. Jag noterar att socialdemokraterna inte har väckt någon motion utan att de har byggt sin reservation på yrkanden i vpk-motionen. Jag kan svara Oskar Lindkvist att det har inte diskuterats något veto från de olika partierna i regeringen i den här frågan. Vi har självfallet sett det precis som det är redovisat och som jag har sagt i mitt inlägg här, nämligen att det är så kort tid sedan skärpta bestämmelser infördes att vi vill se vilka slutsatser man kan dra av avgörandena i de ärenden som förekommit innan vi går vidare.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
Herr talman! Det nya i bilden är ju att den utredning som gjorts i Stockholm nu är tillgänglig, och av den kan man dra mycket mycket långtgående slutsatser. Kommunen kräver att man nu skärper lagstiftningen för att komma till rätta med den osunda trafiken på hyresmarknaden i Stockholm. Vi vet ju att varje spekulationsled på längre sikt innebär ökade kostnader för hyresgästerna och att det varje gång är enskilda människor som kammar hem de stora vinsterna. Detta är så pass aktuellt att utskottsmajoriteten borde ha anslutit sig till vårt förslag att nu göra en översyn. Nu säger Kjell Mattsson att det här egentligen inte är någon stor fråga, eftersom den handlar om tidpunkten när man skall göra denna översyn. Jag vill bara fråga: Kan Kjell Mattsson beskriva ett läge som enligt utskottsmajoritetens mening är tillräckligt allvarligt för att man skall göra den översyn som vi har begärt i reservationen?
Herr talman! Jag har med stort intresse följt utvecklingen på det här området sedan många år, och jag och mitt parti har aktivt sökt verka för att få en mera effektiv lagstiftning. Jag vill erinra om att när lagen infördes föreslog vänsterpartiet kommunisterna förändringar och förbättringar på flera punkter i det förslag som då förelåg. En del av förbättringarna tog riksdagen 1979, men fortfarande kvarstår några delar av de ursprungliga förslagen från vänsterpartiet kommunisterna som, om de också genomfördes, skulle betyda att lagen blev betydligt mera effektiv och fick avsedd verkan. Kjell Mattsson började med att säga att det här egentligen inte är någon stor fråga och hänvisade till tidsaspekterna på när man skulle anse det motiverat att sätta i gång med en översyn. Men det här är en mycket stor fråga. För varje dag som går utan att man tar itu med att täppa till de luckor som nu finns på det här området och som möjliggör en praktiskt taget ohämmad spekulation i köp och försäljning av hyresfastigheter kommer situationen att förvärras.

Herr talman! Mitt uttryck att det här inte var någon stor fråga får inte missförstås. Jag var noga med att framhålla att det man egentligen tar upp till diskussion i motionerna och reservationen inte är förekomsten av de här ärendena som sådana utan vid vilken tidpunkt en översyn bör komma till stånd, och det var det jag menade inte var någon stor fråga. Problemet som sådant är självfallet en stor fråga, eftersom man inte annars skulle ha brytt sig om att införa den här lagstiftningen över huvud taget.

Det är alltså ett bevis på att man har menat allvar med att försöka få en förbättring till stånd. Jagtror inte att vi någonsin kommer att vara överens med vpk om de totala åtgärderna på den här sidan. Vi har i grunden helt skilda uppfattningar om fastighetsägandet som sådant. Vpk:s uppfattning kommer naturligtvis att påverka dess ställningstagande, oavsett vilka förslag som läggs fram. Frågan är när en översyn skall ske. Vi har haft de nya bestämmelserna i kraft under kort tid, ungefär ett och ett halvt år, och jag tycker inte det är en tillräckligt lång tid. Man kan konstatera att ett för ringa antal ärenden kommit fram för att man skall kunna dra några slutsatser av materialet. Det måste därför gå ytterligare något år och bli litet fler ärenden innan man kan säga att denna lagstiftning inte fyllt sin funktion utan måste ses över och förändras.
Herr talman! Kjell Mattsson uttrycker en förmodan att man inte någonsin kommer att bli överens med vpk i den här frågan. Därtror jag Kjell Mattsson skall vara litet försiktig. Likaväl som det visade sig att man 1979 accepterade ett par av de förslag som vpk ursprungligen ställde angående denna lag, lika väl tror jag att det kommer att bli så att man accepterar de återstående vpk-förslagen, därför att detta är nödvändigt om lagen skall kunna fylla den funktion man har krävt. Vpk står inte ensamt. Hyresgäströrelsen ställer upp, och experterna på justitiedepartementet har ställt upp då det gäller vissa delar av de förslag som fortfarande inte är realiserade i vpk:s ursprungliga förslag. Det finns också en mycket bred opinion för detta. Jag vill därför säga till Kjell Mattsson att vi nog kommer att få se ganska snart att de förslag vpk framförde vid utformningen av denna lagstiftning praktiskt taget i sin helhet kommer att accepteras.
Herr talman! Kjell Mattsson slutade med att säga att han ville vänta något år. Kan det tolkas så att han kan vara mogen att ställa upp på en översyn 1982 för den händelse reservanterna skulle förlora den kommande voteringen?

Herr talman! Frågan om någon form av priskontroll, förköpsrätt eller hembud vid överlåtelser av bostadsrätt har diskuterats i riksdagen under de senaste åren. En rad olika socialdemokratiska förslag har lagts fram, men stött på hinder genom den borgerliga majoritetens ointresse av ett ingripande. Nu har emellertid något nytt inträffat, som speciellt för dagens debatt är av stort intresse. Det är nu inte bara socialdemokraterna i riksdagen som med en ny variant motionsvägen för fram förslag till lösningar på detta problem. Landets två stora bostadskooperativa organisationer, HSB och Riksbyggen, har var för sig men helt uppenbart i samma syfte kommit fram till att någon åtgärd mot spekulativa inslag i samband med förvärv av bostadsrätt i nyproduktionen är motiverad. En specialkommitté inom HSB har föreslagit karenstid med återköpsrätt vid överlåtelse av förvärvad bostadsrätt i nyproduktionen. I avvaktan på kommittéförslagets vidare behandling inom organisationen har HSB rekommenderat sina föreningar att vidta vissa åtgärder. Man kan exempelvis genom särskilda avtal få bostadsrättshavaren att förbinda sig att vid försäljning inom viss tid överlåta bostadsrätten till HSB-föreningen, som i sin tur förbinder sig att förvärva bostadsrätten. I kommittéförslaget sägs också att det föreligger ett aktuellt behov av att stävja direkt spekulativa tendenser i samband med förvärv av bostadsrätt i nyproduktionen, i vissa saneringsområden eller i andra attraktiva bostadsområden. En annan uppmärksammad åtgärd på samma tema är den modell som Svenska riksbyggen utvecklar i samråd med Värmdö kommun utanför Stockholm. I de stadgar för en bostadsrättsförening som nu har godkänts finns en bestämmelse om prisreglering vid överlåtelse av bostadsrätter. Det är naturligtvis bra att de stora bostadskooperativa organisationerna tar egna initiativ. Men det rimmar inte med de försäkringar om motsatsen som vi fick av civilutskottets föredragande under fjolårets debatt. Med hänvisning till endast ett tidningscitat delgavs kammarens ledamöter uppfattningen att bostadskooperationen var emot en prisreglering. Civilutskottet har behandlat den socialdemokratiska motion i vilken föreslås en ny, smidig och funktionsduglig lösning på problemet. Förslaget i motionen utgår från den bostadsanvisningslag som trädde i kraft den 1 juli 1980. Enligt denna lag ges kommunerna möjlighet att för viss del av bostadsbeståndet införa en obligatorisk anvisning av bostäder som ett led i åtgärderna för att få en vettig social sammansättning av bostadsområdena och motverka segregation. Kommunerna föreslås vidare få möjlighet att införa en form av hembud eller återköpsrätt för bostadskooperationen i nya områden, där attraktiviteten kan ge underlag för spekulation och överpriser. Konstigare är det alltså inte. Mot en sådan uppläggning kan inga sakhinder resas, helt enkelt därför att några sådana inte finns. Vi är inne i en utveckling på detta område där riksdagen till stor del är överspelad. Lagstiftarna traskar patrull efter majoriteten, som är programmerad att vänta. Varje tillfälle att slippa ta ställning tas till vara med en omsorg som är riktigt rörande. I den socialdemokratiska reservationen följs motionsförslaget upp, och där framförs kravet att regeringen skall initiera en översyn av dessa frågor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Den del av vpk-motionen 1852 om olika åtgärder mot spekulation i boendet som nu behandlas gäller förslaget om en prövning av överlåtelsepriserna för bostadsrätter. Under de senaste åren har vi haft en utveckling på bostadsområdet som leder bort från de bostadssociala målen. Klyftorna mellan de boende har vuxit starkt med stora orättvisor i fördelningen av bostäder. Handeln med bostäder —stora fastigheter, småhus, bostadsrätter och svart lägenhetshandel — har ställt en majoritet av de boende utan reella valmöjligheter. Möjligheterna att smita undan från beskattning i samband med försäljning och fria överlåtelsepriser har gjort att bostaden i vissa delar av vårt land alltmer kommer att bli en utpräglad handelsvara. Skattereglernas utforming och den fria prissättningen på hyreshus, småhus, bostadsrättsoch andelslägenheter, med eller utan strimlade lån, har tillsammans med tilltagande bostadsbrist lett till en långt gående spekulation på bostadsmarknaden. Bostadsegregationen förstärks hastigt. Orättvisorna mellan olika boendeformer förvärras. Ungdomar, lågavlönade och invandrare stängs ute från en bostadsmarknad där köpkraften, inte behovet, avgör människornas möjligheter att erhålla en bra bostad. Inte minst bostadsrättslägenheter är föremål för kapitalplacering och spekulation, framför allt i storstadsregionerna. Efter det att priskontrollen på överlåtelsesummorna upphörde har priserna för attraktiva bostadsrättslägenheter stigit med flera hundra procent. I samband med sanering och ombyggnad av äldre fastigheter blir det allt vanligare att lägenheterna bjuds uttill försäljning i form av bostadsrätter eller andelar. Fria överlåtelsevärden och möjligheten till ränteavdrag blir argument för nya ägarlägenheter och en ökad privatisering, som i sig för med sig ökad handel och spekulation både inom och utom lagens råmärken. Problemen med en tilltagande handel och spekulation i boendet har varit livligt diskuterade under hela 1970-talet utan att några tillräckligt långtgående och genomgripande åtgärder vidtagits. I stället har det skett en ökad satsning på privatisering, på ökat småhusbyggande och på en bostadsoch skattepolitik som gynnar höginkomsttagare och välbärgade grupper i samhället på bekostnad av i första hand vanliga hyresgäster. För att ändra på dessa förhållanden måste lagstiftningen skärpas och olika åtgärder vidtas mot fastighetsoch lägenhetsspekulation, såsom vi var inne på i behandlingen av föregående ärende. Bl. a. måste kontroll av överlåtelsevärden och någon form av hembudsskyldighet införas vid överlåtelser av alla småhus och bostadsrättslägenheter, realisationsvinstbeskattningen skärpas så att hela vinsten blir beskattningbar, ränteavdragen kraftigt begränsas, intäktschablonen på vissa fastigheter höjas, osv.

Lägenheterna säljs sedan med stora vinster eller hyrs ut i andra hand. Priserna på vanliga äldre bostadsrätter fortsätter att stiga, och de är nu som bekant uppe i svindlande belopp. Man behöver bara slå upp några av våra dagstidningar för att finna priser på bostadsrätter på mellan 100 000 och 500 000 kr. för högst ordinära bostadsrättslägenheter. Var och en förstår att vanliga löntagare med bostadsproblem och bostadslösa ungdomar inte har en chans att konkurrera om ett sådant utbud. Åtgärder måste vidtas mot den spekulation som förekommer. Det räcker troligen inte med de olika lokala lösningar som prövas på några platser av bostadskooperationen, utan det måste till centrala åtgärder för att skapa likhet i bestämmelserna i det här avseendet. För att spekulationen i bostadsrätter skall kunna hejdas krävs en samlad lösning, vilket f.ö. också länsstyrelsen i Stockholms län nyligen har konstaterat i en skrivelse till regeringen, där man tar upp dessa problem. Civilutskottets borgerliga majoritet har liksom tidigare då frågan om återinförande av något slags kontroll av överlåtelsepriser på bostadsrätter varit uppe till behandling avstyrkt motionsförslagen. Man hänvisar bl.a. till att dessa frågor får bedömas mot bakgrund av bostadsrättskommitténs kommande förslag.

I den socialdemokratiska reservationen, som innebär ett bifall till socialdemokraternas och vkp:s motionsyrkanden, framhålles också den begränsning som bostadsrättskommittén har i sitt uppdrag. Herr talman! Den översyn som reservationen beställer hos regeringen måste enligt min mening snarast komma till stånd. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det är ingen ny fråga som vi nu behandlar. Vid de fyra senaste riksmötena har motioner med liknande innehåll väckts. Samtliga dessa motioner har riksdagen ställt sig negativ till. Innan jag går vidare vill jag erinra om att det inte är mer än tio år sedan vi i full enighet avskaffade bostadsrättskontrollagen. Vi var då alltså eniga om att den inte behövdes. Under dessa tio år har vi t.o.m. haft en period då det varit svårigheter att bli av med bostadsrättslägenheter, också i attraktiva lägen. Man bör ha denna utveckling klar för sig när man ser på dagens problem. Jag är helt enig med motionärerna om att detta fått en omfattning som inte är bostadssocialt acceptabel på vissa håll — jag vill betona på vissa håll, eftersom det är en mycket splittrad bild som bostadsrättsmarknaden uppvisar. Det är främst i attraktiva storstadslägen som de oacceptabelt höga priserna förekommer. Jag tror emellertid att det båtar föga att i dag gå in i en mer detaljerad debatt om behovet av en priskontroll. Som det redan har antytts håller just bostadsrättskommittén på med dessa frågor. Just de olika modeller som Oskar Lindkvist tar upp är åtgärder som vi f. n. prövar i bostadsrättskommittén. Om tidsplanen håller, vilket allt tyder på, kommer utredningen att lägga fram sitt slutbetänkande i början på maj månad. I det kommer bl.a. att lämnas en analys av prisutvecklingen ända in i senaste tid, så att vi vet vad som händer på marknaden. I det sammanhanget kan vi även ta hänsyn till de tendenser till en vikande prisutveckling som förekommit på senare tid. Utredningen kommer också att lägga fram sina förslag mot denna bakgrund. Men jag vill också peka på att det under de år då det har motionerats om att åtgärder bör vidtas har hänt en del saker, även om de flesta ännu inte har fått praktisk verkan. Mycket snart kommer kapitalvinstkommittén att lägga fram ett förslag om reavinstskatt även på bostadsrätter. Jag tror att många är eniga med mig om att detta kommer att bli ett mycket verksamt medel för att eliminera de ”övervinster” som man tar ut på detta område. Dessutom har bostadsrättskommittén i ett delbetänkande lagt fram förslag som skall skydda kvarboende hyresgäst i de fall där man ombildar hyresfastighet till fastighet med bostadsrätt. Det är också ägnat att dämpa priserna på bostadsrätter, eftersom överlåtelsepriset på fastigheten sänks. De företeelser som Tore Claeson talar om, de ägarbildade bostadsrättsföreningarna, kommer nämligen härigenom inte längre att vara så attraktiva att arbeta med. Det gäller särskilt med tanke på den PM som justitiedepartementet samtidigt har lagt fram och som går ut på att krav skall ställas på majoritet bland hyresgästerna för ombildningen. Jag vill med detta säga att regeringen naturligtvis har dessa frågor under mycket skärpt uppmärksamhet. Detta gäller inte bara detta spörsmål utan också andra sådana som kommer att behandlas i bostadsrättskommitténs betänkande. Jag vill dock göra den förvarningen att man inte skall vänta sig alltför långtgående ingrepp i marknaden. Det krävs nämligen rätt starka incitament för detta. Vi skall hålla i minnet att man måste undvika att förändra de grundläggande dragen i bostadsrättslagen. Bostadsrätt är en besittningsform som har något av ägandekaraktär, och det bör den kanske också i fortsättningen ha. Men det som vi nu skall rösta om är inte konkreta ändringar i bostadsrättslagen eller andra åtgärder för att dämpa prisutvecklingen, utan vad det nu gäller är om vi skall begära ytterligare en utredning om dessa frågor samtidigt som en utredning just på detta område befinner sig i slutfasen. Jag tycker att majoriteten i utskottet har haft en mycket lätt uppgift när den skrivit som den gjort. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Några korta kommentarer till Sven Eric Åkerfeldts inlägg. Det är riktigt att riksdagen avskaffade bostadskontrollagen redan 1967, men den avskaffades inte i full enighet, som Sven Eric Åkerfeldt meddelade kammaren. Åtminstone två socialdemokrater, nämligen jag och Per Bergman, röstade emot det dåvarande regeringsförslaget att denna kontrollag skulle avskaffas. Vi ansåg att ett borttagande av lagen skulle innebära risker för spekulation och överpriser, och de farhågorna har utvecklingen dess värre betyrkt på många olika sätt. Vidare säger herr Åkerfeldt att bostadsrättskommittén är nära att lägga fram ett förslag och att det därför inte kan vara särskilt förståndigt att tillsätta en utredning. Jag vill därför uppmärksamma Sven Eric Åkerfeldt på att vi inte har begärt någon utredning. Vi har begärt en översyn, som en flyhänt person i kanslihuset kan göra på en vecka. Utgångspunkten är bostadsanvisningslagen, och vi har föreslagit en variant av den, en variant som är smidig och funktionsduglig och som lätt kan sättas i system. Den innebär att man kan taianspråk någon form av lag i de kommuner där problem med överpriser på och spekulation i bostadsrätter förekommer. Vi behöver ingen generell lag, som skulle gälla också i massor av kommuner där man inte har dessa problem, men en ny lag behövs i kommuner av typen Stockholm och andra tätorter där problemen är av mycket stor omfattning. Jag vill slutligen med anledning av att Sven Eric Åkerfeldt hävdar att det båtar föga att diskutera, eftersom bostadsrättskommitténs förslag är i faggorna, säga att vi som inte sitter i kommittén inte vet något om vad den kommer att föreslå. Det är mycket tvivelaktigt om bostadsrättskommittén har sådana utredningsdirektiv att den kan klara de problem som vi har aktualiserat i vår motion. Dess betänkande kommer kanske till sommaren, och sedan skall hela processen med remissförfarande och sammanställning av remisserna genomgås. Det betyder att vi kanske inte får ett eventuellt förslag till riksdagen förrän 1983. Då kan det gå med detta förslag, herr talman, precis som det gjorde med den fråga som herr Åkerfeldt nämnde, nämligen spörsmålet om skatt på realisationsvinster på bostadsrätter, något som kapitalvinstbeskattningsutredningen skall lägga fram förslag om. Det är något som också vi har föreslagit varje år men fått avslag på av den borgerliga majoriteten. Så sent som i december 1980 avslog den borgerliga majoriteten ett socialdemokratiskt förslag om en sådan översyn av realisationsvinstbeskattningen. En sådan beskattning av bostadsrätter skulle komma att spela en roll, men det gäller framför allt i det nuvarande beståndet. Våra förslag om någon form av hembud eller förköpsrätt gällde framför allt nyproduktionen av bostäder. Herr Åkerfeldt skulle alltså enligt sitt eget resonemang egentligen tillhöra dem som med glatt sinne och gott mod skulle rösta för den reservation som föreligger och som jag tycker att kammaren skulle göra mycket klokt i att acceptera i den kommande voteringen.
Herr talman! Jag vill i likhet med Oskar Lindkvist erinra herr Åkerfeldt om att enigheten inte var så stor vid avskaffandet av bostadsrättskontrollagen. Vänsterpartiet kommunisterna ställde sig inte bakom det beslutet utan gick emot det. Vi såg redan då faran i att släppa den kontroll som dittills hade funnits. Vidare säger herr Åkerfeldt att bilden är splittrad. Också jag sade i mitt inlägg att det främst är i storstadsområdena som problemen finns. Men det förhållandet att bilden är splittrad gör det inte mindre angeläget för de människor som drabbas eller för de orter och kommuner där bostadsspekulationen har mycket stor och icke önskad omfattning att man kommer till rätta med missförhållandena. Herr Åkerfeldt säger att det här i och för sig inte handlar om att man skall komma till rätta med övervinster på bostadsrätter. Man kan naturligtvis i samband med den utbredda handeln och spekulationen som pågår på detta område tala om övervinster. Men problemet, Sven Eric Åkerfeldt, är att denna organiserade handel och spekulation med bostadsrätter omöjliggör för hundratusentals människor att efterfråga sådana bostäder, eftersom priserna är för höga. Jag tror inte, som Sven Eric Åkerfeldt, att de ägarbildade bostadsrättsföreningarna kommer att bli mindre attraktiva. Det gäller inte minst med tanke på den miss som man tydligen gjort i samband med att lagstiftningen på området skisserades och som innebär att man skulle få ett stopp för möjligheterna till ägarbildade bostadsrättsföreningar. Man glömde nämligen i detta sammanhang bort att det här handlar om ekonomiska föreningar. Dessa omfattas inte av förslagen till lagstiftning. Det återstår därför att se vad man i detta fall kommer att göra. Sven Eric Åkerfeldt säger att vi inte skall vänta oss alltför långtgående åtgärder i de förslag som skall komma. Det gör jag för min del inte heller — vis av erfarenheten då det gäller olika slag av utredningar. Jag vet att långtgående åtgärder, som verkligen kan vara effektiva i syfte att bekämpa avarter på bostadsmarknaden, är ytterst sällsynta. Och jag tror inte att det kommer i detta fall heller.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger nu att socialdemokraternas förslag är så enkelt att det bara är att genomföra det omedelbart — vi behöver i och för siginte vänta på en utredning. Jag kan försäkra Oskar Lindkvist att de studier som bostadsrättskommittén hittills har gjort klart visar att det här finns en del detaljproblem, delvis av principiell natur, som måste lösas innan man kan sätta en sådan här reform i sjön. Jag vill bara peka på att om man skall göra en begränsning uppåt när det gäller prissättningen, får man kanske också lov att tänka sig en begränsning av priset nedåt. Jag antydde i mitt anförande att det inte är så särskilt länge sedan som det var svårt att bli av med bostadsrätter. Därför får man kanske tänka sig någon form av återköpsgaranti. Hur skall i så fall den utformas? Alla dessa problem måste nog ses i ett litet större sammanhang, och vi behöver nog det underlag som bostadsrättskommittén kan komma att presentera på detta område. Tore Claeson talade om den handel som i dag pågår. Då skall vi ha i minnet att vi med den typ av reformer som vi här diskuterar inte kommer åt handeln med befintliga bostadsrätter. Jag kan aldrig tänka mig att Tore Claeson eller Oskar Lindkvist avser att åstadkomma en reglering omfattande redan befintliga bostadsrätter. Och dessa utgör ju en majoritet. Det årliga tillskottet är — sett i relation till det befintliga antalet — inte särskilt stort. Och det är just i det befintliga beståndet som vi har de verkliga överpriserna. Risken är inte heller särskilt stor för överpriser på de nyproducerade bostadsrätterna, på grund av de höga byggkostnader och därmed höga boendekostnader som i dag är ett faktum. Detta gör att det helt enkelt inte finns utrymme för att betala överpriser. Det är dock klart att sådana kan förekomma. Det var närmast detta jag menade när jag sade att de aviserade förslagen kommer att få en begränsad effekt. Detta förhållande och det faktum att det är fråga om att behålla andemeningen i bostadsrättslagen gör att vi i detta fall inte skall ställa alltför stora krav på ingrepp. Jag tror att det också kan finnas skäl att inte göra alltför stora ingrepp. Sådana kan nämligen leda till att förekomsten av svarta pengar i denna hantering kan bli ganska frekvent. Vi skall väl ändå inte lagstifta på ett sådant sätt att vi får den typen av transaktioner. Det kan någon gång vara bevis på ett visst kurage att i en del lägen avstå från långtgående lagstiftning. Med detta har jag inte tagit ställning till de kommande förslagen. Jag vill bara peka på detta samband.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man i vissa lägen kan avstå från långtgående lagstiftning. Det är precis vad vi är inne på i det förslag som är föremål för riksdagens behandling. Om man skall utgå från det senaste inlägget av Sven Eric Åkerfeldt, håller bostadsrättskommittén på att fundera, grubbla, diskutera och överlägga när det gäller alla de komplicerade problem som kan uppstå om man driver ambitionerna så långt att man tror att man skall kunna täcka in hela området. Vi föreslår en lagstiftning som ger kommunerna var för sig rätt att bestämma om de skall använda denna lagstiftning eller inte. Sedan kan man i de kommuner där problemen finns själv diskutera sig fram till lösningar med bostadskooperationen. I ett område i någon kommun kan det vara fråga om hembud, och i ett annat område i en annan kommun kan det vara fråga om en fördelningsprocess mellan t.ex. bostadskooperationen och kommunens övriga bostadssökande. Det finns massor av möjligheter att lägga in i den form som vi har föreslagit både i motionen och i reservationen. Jag understryker än en gång — även Tore Claeson var inne på detta med ordvalet — att det icke är fråga om någon utredning. Vi har icke begärt någon utredning. Vi har begärt att man i kanslihuset skall göra en översyn enligt de riktlinjer som framgår av vår motion. Det är precis det som vi har begärt och ingenting annat. Sven Eric Åkerfeldt säger nu, och jag håller med honom om det, att det här förslaget inte kan gälla det befintliga bostadsrättsområdet. Det är naturligtvis en omöjlighet att införa en lagstiftning där. Jag menar att realisationsvinstbeskattningen, -.med direkt anknytning till den villabeskattning vi har i det svenska skattesystemet, skall göra nytta vid försäljningen av bostadsrätter. Där skall samhället ta in sin del av den förmögenhetsbildning som uppstår i samband med försäljningen. Vi diskuterar nu nyproduktionen, och även om det just nu är en låg nyproduktion har vi ju hela evigheten framför oss. Det skall förhoppningsvis byggas massor av nya bostadsrättslägenheter. Det är dem vi diskuterar med utgångspunkt från att vi vill ha den här formen av en förenklad lagstiftning. Vi kunde så sent som våren 1980 i denna kammare vara överens om att vi skulle ha en bostadsanvisningslag, som hade den utformningen att varje kommun för sig fick bestämma hur den skulle användas. Nu föreligger det ett förslag om att vi skall ha en lag när det gäller bostadsrätter, där kommuner får precis samma möjligheter att förhandla med kooperationen om hur man skall fördela bostadsrätterna, om man skall ha hembud eller någon annan form som reglerar vissa delar i kommunen där det förekommer spekulation och en mycket stark förmögenhetsbildning. Vad är det för märkvärdigt med detta? Det är inte alls märkvärdigt, utan det ger oss utrymme för ett praktiskt och logiskt tänkande, och det återfinns i reservationen. Om man har samma grundinställning i kanslihuset — och så stort förtroende har jag för dem som sitter där — så kan man om man vill på mycket kort tid se till att vi får denna översyn genomförd.
Herr talman! Sven Eric Åkerfeldt säger att vi inte kommer åt handeln eftersom vi väl inte kan räkna med att de äldre bostadsrätterna skall omfattas av eventuella förslag till åtgärder. Men vi måste självfallet räkna med att också de äldre bostadsrätterna skall omfattas av förslag till begränsning av överlåtelsepriserna i samband med försäljning av bostadsrätter. Det är ju det som utgör det stora problemet. Jag trodde att Sven Eric Åkerfeldt och andra kände till hur oerhört snabbt priserna har stigit och hur oerhört stora summor det handlar om i samband med överlåtelse av bostadsrätter på bristorterna. Från vpk:s sida anser vi självfallet att det inte får bli på det sättet att man möjliggör en fortsatt spekulation och handel med bostadsrättslägenheter och att eventuella åtgärder och restriktioner bara skall omfatta nyproduktionen. Det vore verkligen att sila mygg men svälja kameler. Det är helt klart att det måste införas något slags kontroll av överlåtelsevärden och någon form av hembudsskyldighet vid överlåtelse av alla bostadsrättslägenheter. Jag håller med om att realisationsvinstbeskattningen måste skärpas, som Oskar Lindkvist också framhållit och som jag sade i mitt tidigare inlägg, liksom att ränteavdragen kraftigt måste begränsas och att man måste titta på frågan om indexschablonerna på vissa fastigheter. Kvar står att om man inte avser att göra någon förändring och skärpa bestämmelserna då det gäller överlåtelse av bostadsrätter så att de omfattar samtliga bostadsrätter, då blir det varken hackat eller malet. Med de höga byggnadsproduktionskostnaderna för bostäder som vi nu har reglerar priserna på bostadsrätter i nyproduktion sig själva i stor utsträckning — det är inte där det stora problemet ligger.
Herr talman! Jag tycker att Oskar Lindkvist är litet sangvinisk när det gäller att förverkliga sina intentioner i fråga om åtgärder. Han säger att det bara är att handla enligt bostadsanvisningslagen och säga åt kommunerna att de skall vidta åtgärder. Och han tycks mena att man får vidta praktiskt taget vilka åtgärder som helst. Han säger att man kan ha olika regler i olika områden, men det är vad jag kan förstå det olyckligaste som skulle kunna hända. Skall vi ha bestämmelser på det här området så måste de vara enhetliga, så att folk vet vad de har att rätta sig efter och vet att det är likartade bestämmelser i olika delar av landet. Jag tycker att Oskar Lindkvist tar litet väl lätt på det här problemet. Problemet gäller också rättssäkerhet och rättsförluster, om man inte utformar en lagstiftning som är tillräckligt distinkt. Och i fråga om att ta lätt på problemet tycker jag att Tore Claeson verkligen kommer med grädden på moset rär han säger att det är självklart att bestämmelserna skall omfatta även befintliga bostadsrätter. Då är vi såvitt jag förstår inne på en verkligt farlig väg — om jag nu skall ta hans förslag på allvar. Då är nämligen rättssäkerheten i verklig fara och rättsförluster och ekonomiska förluster möjliga. Hur skulle det då ställa sigt.ex. för en boende som för dryga pengar köpt en lägenhet och sedan drabbas av detta? Nej, vi får inte hoppa över skaklarna i den utsträckning som Tore Claeson gör här, utan vi måste hålla oss till det bestånd som vi kan förvänta oss tillkommer i framtiden.
Herr talman! Låt mig bara kort säga att den farliga väg som Sven Eric Åkerfeldt talar om inte är farligare än det som gällde tt.o.m. 1968, då vi hade bostadsrättskontrollagen. Den omfattade inte bara nyproducerade bostadsrätter.

Herr talman! Åke Polstam har frågat mig om den ursprungliga målsättningen för temaforskningen i Linköping ligger fast med en stegvis utbyggnad i huvudsaklig överensstämmelse med UHÄ:s långtidsplan. Per Unckel har frågat mig om jag alltjämt anser att temaforskningen vid universitetet i Linköping har ett sådant värde att utbyggnaden kommer att fortsätta om än i långsammare takt. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Behovet av tväroch mångvetenskaplig forskning är allmänt erkänt. Temaforskningen, som sedan budgetåret 1979/80 bedrivs vid universitetet i Linköping, kan därför bli ett värdefullt tillskott till den svenska forskningen. Statsmakterna har inte bundit sig för någon utbyggnadsplan avseende temaforskningen. Resurserna för denna har dock successivt ökats under de tre budgetår som den hittills anvisats egna medel. Anslaget till temaorienterad forskning föreslås i årets budgetproposition uppgå till 6,8 milj.kr. för budgetåret 1981/82. F.n. finns åtta tjänster som professor inom temaforskningen i Linköping. Endast fyra av dessa tjänster har hunnit tillsättas, de övriga fyra är under tillsättning. Det är självfallet inte möjligt att föregripa den sedvanliga budgetbehandlingen inom regeringskansliet. Jag vill emellertid understryka att den positiva grundinställning till temaforskningen som präglat statsmakternas hittillsvarande satsningar kvarstår inför kommande avvägningar om hur resurserna för den högre utbildningen och forskningen skall fördelas.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till densamma är att vi i Linköping, i länet och vid universitetet blev litet frågande — för att inte säga oroade — när vi tog del av medelstilldelningen till temaforskningen i Linköping i årets budgetproposition. Jag tillhör dem som under många år i landstinget bl.a. arbetade för att få ett universitet förlagt till Linköping. Vi glömmer inte heller allt energiskt arbete som vår förre landshövding Per Eckerberg lade ner för att åstadkomma ett universitet i den här regionen. Därför är det självklart att vi både nu och framöver slår vakt om vårt universitet och dess fortsatta utveckling. Det är således den låga medelstilldelningen i år till den för inte så länge sedan startade temaforskningen vid filosofiska fakulteten i Linköping som skapat den här oron. Det gäller en ny verksamhet, som alla har mycket stora förväntningar på, inte bara vid vårt universitet utan i hela landet och även utomlands. Det är en nyorientering inom forskningen i Sverige, och den stöds helhjärtat av UHÄ. Anslagen till den här verksamheten är således inte stora. Som en jämförelse kan nämnas de filosofiska fakulteterna i Umeå, där man nästa budgetår disponerar sju gånger högre anslag än den temaorienterade forskningen i Linköping. Säg nu inte att vi är avundsjuka på Umeå eller att vi vill ta något från universitetet där, för det vill vi inte. Vi är inte heller avundsjuka. Jag bara pekar på detta faktum för att visa att den temaorienterade forskningen i Linköping inte är omfattande och att den fortfarande befinner sig i inledningsskedet. Men detta är alls inget negativt. Man måste emellertid då också komma ihåg att de av riksdagen fastställda målen inte heller kan nås utan en planmässig utbyggnad. Och detta är inte bara .universitetets uppfattning utan även UHÄ:s, som mycket kraftfullt framhål "lit den förutsättningen. Nu är det emellertid så olyckligt att våra statsfinanser inte är bra, och då måste vi spara in på alla områden — givetvis även när det gäller universiteten och högskolorna. Det ställer vi nog upp bakom litet till mans, men vi vill inte gärna se att man från statsmakternas sida helt stryper målsättningen för framtiden. Att man temporärt tvingas till nedskärningar är helt klart. Med den motiveringen tror jag också att en sådan åtgärd accepteras såväl från universitetet som från regionen i övrigt, vilka emellertid å andra sidan vill ha klara besked om hur man ser på framtiden. I år kan man väl säga att anslagsökningarna — realt sett — till temaforskningen närmast är symboliska, men det kommer ingen att bråka om, eftersom det finns reservationer att utnyttja — och det är ju bra i det ekonomiska läge som vi nu befinner oss i. Det är i stället, som jag sade, den långsiktiga målsättningen som är eller har varit orosmomentet. Den frågan hänger också samman med möjligheterna att rekrytera dugliga forskare, få dem att stanna kvar och driva utvecklingsarbetet och forskningen vidare och på så sätt skapa kvalitet i arbetet. Det här tror jag att utbildningsministern också ställer upp bakom. Jag vill även betona — som också utbildningsministern markerat i sitt svar — att utbyggnaden av temaforskningen främst bör ses i det perspektivet att landet därigenom tillförs forskning och forskarutbildning inom nya områden, vilka enhälligt bedöms som ytterst angelägna för samhället. Som ett aktuellt och belysande exempel kan jag peka på en av riksdagskollegerna Kerstin Anér, Hadar Cars och Bonnie Bernström väckt motion, vari efterlyses forskning kring datafrågor med beteendevetenskaplig/humanistisk inriktning för att komplettera den tekniskt inriktade forskningen på området. Detta är ett utmärkt exempel på forskning som ligger centralt inom programmen för såväl temana Teknik och social förändring som Kommunikation. Av utbildningsministerns svar på min interpellation drar jag också slutsatsen att man från regeringens sida vill värna om temaforskningen i Linköping. Detta förhållande kan förhoppningsvis också skingra den oro som visade sig när budgetpropositionen lades fram. Att man inte kan föregripa den sedvanliga budgetbehandlingen inom regeringskansliet är helt klart, men det är minst lika viktigt att veta att det ansvariga statsrådet har kvar sin positiva grundinställning till temaforskningen i Linköping, när resurserna för den högre utbildningen och forskningen fortsättningsvis skall fördelas. Det är den positiva inställningen jag har utläst av svaret på min interpellation, och därför tackar jag ännu en gång för detta svar.

Herr talman! Jag ber också att få tacka utbildningsministern för svaret på de frågor som Åke Polstam och jag ställt om Linköpings universitet. Även jag tror att det för alla dem som tror på Linköpings universitet och på temaforskningens idé är uppmuntrande att få regeringens tidigare positiva inställning till temaforskningen bekräftad. Åke Polstam har till en del tecknat bakgrunden till att såväl han som jag kände oss föranlåtna att ställa våra frågor till regeringen. Ett universitet under uppbyggnad, som Linköpings universitet i hög grad är, behöver stimulans för att nå de nivåer som ett universitet måste nå för att få kvalitet i sin undervisning. Den markering som regeringen har gjort i årets budgetproposition inom ramen för de enstaka kurserna är i detta sammanhang utomordentligt viktig. Det är emellertid också viktigt att påpeka att den forskningsverksamhet vid Linköpings universitet som om möjligt ännu mer än universitetet självt befinner sig i sin linda, behöver all den uppmuntran den kan få för att forskningen skall komma över den kritiska gränsen och nå en sådan nivå att ett forskningspolitiskt klimat av någon betydelse etableras. Det är betydelsefullt också för att omgivningen skall acceptera att universitetet i Linköping i likhet med övriga större universitet i landet har en egen och självständig forskningsverksamhet. Det är naturligtvis, som Åke Polstam redan har påpekat, omöjligt för en regering att utlova anslag i en viss ordning under budgetår som ännu inte har börjat övervägas på allvar. Samtidigt är det självfallet viktigt att veta att den prioritet man inom regeringskansliet är beredd att ge en viss verksamhet står kvar, vilket utbildningsministern nu har meddelat när det gäller temaforskningen. Jag vill ställa en fråga om tolkningen av den sista delen av utbildningsministerns svar: Skall den tolkas så att man är beredd att ge temaforskningen den prioritet som är nödvändig för att inte sådana förskjutningar skall uppstå i utbyggnaden att den vitalitet som behövs för forskningsverksamheten går förlorad?
Herr talman! Jag är kanske litet förbryllad över att det skulle ha uppstått så plötslig och stor oro i Linköping, för det finns väl knappast något område inom svenskt universitetsväsen där vi har satsat så mycket under de senaste åren som just när det gäller temaforskningen i Linköping. Och det har ju varit uttryck för ett allmänt utbrett intresse för den här typen av forskning och för principen att forskningen bör koncentreras till ert lärosäte. Det är väl ingen hemlighet att det finns ett antal andra universitet som inte skulle ha något emot att också få vara centra för en liknande forskning, men vi har alltså bestämt oss för att låta Linköping få denna forskning. Jag är för min del inte särskilt orolig för framtiden, i varje fall inte så länge jag innehar detta ämbete och så länge det finns så vakna företrädare för Linköpings universitets intressen som denna debatt har visat att det finns.
Herr talman! Jag ber då att få framföra ett tack även för det senaste inlägget från utbildningsministern, för det kommer säkerligen att bidra till att stilla den oro som ändå har funnits.

Herr talman! Lars Henrikson har frågat mig om jag vill redogöra för handläggningen av och motiven för statens medverkan till flyttning av ett verkstadsföretag från Östergötland till Blekinge. Nils Berndtson har frågat mig på vilka grunder statsbidrag utgår vid flyttning av ett företag från en ort till en annan. Jag besvarar frågan och interpellationen i ett sammanhang. Riksdagen har senast år 1979 beslutat om målen för regionalpolitiken. Dessa syftar till att åstadkomma en jämn fördelning av tillgången till arbete, service och god miljö mellan landets olika delar. Riksdagen har likaledes godkänt att regionalpolitiskt stöd lämnas till näringslivet som ett led i att uppnå dessa mål. För stödet finns sex stödområden. I särskilda fall kan stöd lämnas även till verksamheter utanför stödområdet. Stöd kan bl.a. utgå till kostnader för flyttning av företag och lämnas normalt endast efter det att Nr 90 olika intressenter på utflyttningsorten fått framföra sina synpunkter. Flyttningarna av företag från en ort till en annan har under senare år varit jämförelsevis få. I det nu aktuella fallet har företaget enligt vad jag har erfarit ansett det nödvändigt att sammanföra sina produktionsanläggningar. Eftersom behovet av ny sysselsättning i Sölvesborg samtidigt är stort på grund av nedläggningen av varvet, har jag förklarat mig beredd att undersöka je stadsföretag från möjligheterna till stöd för en del av merkostnaderna i samband med att Östergötland till företaget koncentrerar sin verksamhet till Sölvesborg. Ett stöd av den — pj ekinge storleksordning som interpellanten nämner är dock inte aktuellt.

Herr talman! Anledningen till min interpellation till industriministern är — som framgår av motiveringen — den mycket anmärkningsvärda företagsförflyttning från Linköping till Mjällby som förberetts och som eventuellt kommer att genomföras. Låt mig från början göra fullständigt klart, att jag inser behovet av att arbetstillfällen skapas i Blekinge och inom Sölvesborgs kommun. Detta bör dock rimligen ske genom ett nettotillskott av arbetstillfällen inom landet. Om man emellertid väljer att genom flyttning av företag försöka lösa aktuella sysselsättningsproblem, måste det ske under full insyn och medverkan från berörd personal. Så har inte skett i det aktuella fallet, och det har skapat en upprörd stämning vid företaget. Jag sade inledningsvis att frågan är anmärkningsvärd, och jag skall närmare motivera denna min bedömning. Vi har här att göra med ett sedan länge väl inarbetat verkstadsföretag med ungefär 150 anställda. Under senare år har staten medverkat med medel till personalutbildning till betydande belopp. Dessa insatser ligger väl i linje med de utfästelser som gjordes då Blackstone förvärvade företaget 1979. Under 1980 investerades för ca 3 milj.kr. för att effektivisera verksamheten och kunna möta efterfrågan på kylare till lastbilar och personbilar. Alla, såväl företagsledning på platsen som de anställda och deras organisationer, bedömde utvecklingen som positiv och räknade med att anställningstryggheten var god. Också kommunen gjorde samma bedömning. Så till det anmärkningsvärda. Det har nu framkommit att diskussioner sedan flera månader tillbaka förs under medverkan av industridepartementet, varvid erbjudanden har lämnats om betydande statliga bidrag och lån för att flyttningen skall kunna genomföras. Enligt förljudande har beloppen höjts successivt för att göra företagsledningen intresserad. Vid ett sammanträde på Ronneby Brunn den 30 januari i år kom man tydligen till någon sorts resultat, också då med deltagande av personer från industridepartementet. Några få dagar därefter blev saken känd också i Linköping. Man brukar säga att en sak slår ned som en bomb, och det passar väl in i detta sammanhang. Upprördheten hos de anställda var och är stor, och deras reaktioner är inte särskilt lämpliga att återge i riksdagens talarstol. 53 Detsamma kan sägas när det gäller kommunens företrädare. Som en parentes kan kanske nämnas att dagen innan frågan blev känd i Linköping hade en nyanställd tjänsteman vid företaget kontakt med kommunen för att ordna sin bostadsfråga. Att företagsledningen vid Blackstone i Mjällby underlåtit att iaktta lagar och avtal som gäller skall inte diskuteras här. Det kommer att tas upp i annat sammanhang. Personligen vill jag dock ha sagt att jag finner det upprörande. Arbetstillfällen och anställningstrygghet är och får inte vara en handelsvara. Vad jag vill ta upp gäller regeringens och industridepartementets handläggning av frågan. Som jag ser saken borde det ha varit en förstahandsåtgärd att göra sig underrättad om vilka synpunkter de kan ha som skulle komma att beröras av en eventuell flyttning. Av allt att döma gjordes ingenting från departementets sida härvidlag. Industriministern bör ge en förklaring. Så en annan sak. De anställda vid J. V. Torell har samtliga lovats fortsatt anställning efter en eventuell förflyttning. Samtidigt har ny sysselsättning ställts i utsikt för 150 arbetslösa varvsarbetare i Sölvesborg. Här rör det sig alltså om samma arbetstillfällen. Naturligtvis går inte denna ekvation ihop. Klubbstyrelsens vid företaget i Linköping kommentar är att det handlar om ”ett cyniskt spel med våra anställningar och vår anställningstrygghet”. Metall fördömer handlingssättet och framhåller risken för att en väl fungerande produktionsenhet kan slås sönder. Så till industriministerns svar som jag ber att få tacka för. I interpellationen har jag begärt att statsrådet skall dels redogöra för handläggningen, dels redovisa motiven för statens medverkan i det aktuella fallet. Varken det ena eller det andra har skett i det skriftliga svaret. Jag förutsätter därför att herr Åsling nu i muntlig form villfar min begäran. Kanske jag skall nyansera mig så till vida att industriministern säger att han har ”erfarit att företaget ansett det nödvändigt att sammanföra sina produktionsanläggningar”. Att detta företagets önskemål — om det nu är rikigt — skulle utgöra tillräcklig grund för statsstöd måste nog anses minst sagt tvivelaktigt. I sammanhanget antyds att industridepartementets ekonomiska åtaganden inte skulle uppgå till de 30 miljoner som uppgetts och som jag återgivit i interpellationen. Jag får därför be Nils Åsling att närmare precisera vad det här är fråga om. I sitt svar lämnar industriministern en kort redogörelse för riksdagens beslut rörande regionalpolitiken. Av densamma framgår att i ”särskilda fall kan stöd lämnas även till verksamheter utanför stödområdet”. Jag skall inte närmare kommentera denna del av svaret. Däremot vill jag ta upp vad som nämns om att stöd ”lämnas normalt endast efter det att olika intressenter på utflyttningsorten fått framföra sina synpunkter”. Som jag redan tidigare framhållit har alla förberedelser för en eventuell flyttning pågått i månadtal utan någon som helst kontakt med intressenter på utflyttningsorten — och detta under medverkan från industridepartementet. Här måste industriministern förklara sig! En fråga som har rests i Linköping är om industriminister Åsling anser att arbetsmarknaden i denna del av landet är överhettad. Jag vill då nämna att antalet arbetslösa vid senaste räkningen var 2 556 i Linköping och 9907 i Nr 90 länet som helhet. Distriktsarbetsnämnden har i en särskild skrivelse med Fredagen den anledning av Torell-affären närmare redovisat sina synpunkter. Jag vill gärna — 27 februari 1981 återge ett par korta avsnitt av vad distriktsarbetsnämnden säger. Jag citerar alltså ur dess skrivelse: ”En nedläggning av Torells skulle få mycket negativa konsekvenser för arbetsmarknaden inom Linköpings arbetsförmedlingsdistrikt. 150 personer skulle mista sin anställning, och distriktsarbetsnämnden vill understryka, att stadsföretag från det inte kommer att bli någon lätt uppgift för arbetsförmedlingen att skaffa Östergötland till personalen nytt arbete. Härtill mister kommunen en industri, som har goda Blekinge möjligheter att anställa ungdomar och kvinnor, för vilka grupper arbetstillfällena i Linköping redan nu är få. Vidare skulle den försvagning av Linköpings arbetsmarknad som ett nedläggande av Torells kommer att innebära inte bara drabba arbetskraften i Linköping. Arbetssökande från distriktets övriga kommuner, Åtvidaberg, Kinda och Ydre, vilka har en svag arbetsmarknad, skulle få vidkännas ökade svårigheter att erhålla arbete. Distriktsarbetsnämndens uppfattning är således, att det inte finns någon orsak att av arbetsmarknadsskäl flytta Torells tillverkning från Linköping. Nämnden anser att det yrkeskunnande, som finns hos de anställda och de möjligheter till nyrekrytering, som föreligger inom Linköpings kommun med omnejd, bör utgöra tillräckligt starka skäl för företagsledningen att inte flytta bort tillverkningen från Linköping.” Min slutsats i det aktuella ärendet är att något statligt stöd inte bör utgå. Det finns ingen rimlig anledning att flytta arbetslöshet från ort till ort. Regeringen bör föranstalta om att ny sysselsättning kommer till stånd i Blekinge. Jag nödgas avslutningsvis, herr talman, ställa några kompletterande frågor till industriministern, som jag hoppas få svar på. 2. Varför togs ingen kontakt med kommunledningen och personalorganisationerna på utflyttningsorten, dvs. Linköping? 3. Hur stora belopp — stöd och bidrag — har ställts i utsikt från industridepartementet? 4. Anser industriministern att arbetsmarknaden i Linköpingsregionen lider av överhettning?

Herr talman! Industriminister Åsling har besvarat en interpellation och en fråga, som båda föranletts av planerna på statens medverkan i en flyttning av ett verkstadsföretag från Östergötland till Blekinge. Jag tackar industriministern för svaret. Han hade dock varit värd ett större tack om svaret också innehållit besked om principerna för regeringens handlande. Bakgrunden är redan redovisad, och jag skall därför inte uppehålla mig i detalj kring situationen vid Torells i Linköping och den planerade flyttningen 55 till Blekinge med statligt stöd. Låt mig slå fast att Blekinge är i stort behov av ökad sysselsättning. Men det behövs andra satsningar för att klara de problemen än att transportera omkring olika industriföretag. Jag har i min fråga hävdat att statliga bidrag för flyttning av företag endast bör utgå om regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska strävanden främjas. Jag anser inte att dessa kriterier föreligger i det aktuella fallet. Vad finns det för regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska bedömningar i detta fall? Nils Åsling säger i svaret att målen för regionalpolitiken ”syftar till att åstadkomma en jämn fördelning av tillgången till arbete, service och god miljö mellan landets olika delar”. Uppnår man dessa mål med att flytta ett företag med 150 anställda från Linköping till Sölvesborg? Knappast. De motiv industriministern antyder för statlig medverkan vid flyttningen är inte övertygande. En viktig problemställning i svaret är att stöd för flyttning normalt endast lämnas efter det att olika intressenter på utflyttningsorten fått framföra sina synpunkter. Man måste väl då förutsätta att deras synpunkter också skall vägas in i beslutsunderlaget. Då har också regeringen fått åtskilliga synpunkter som man bör ta hänsyn till. De fackliga organisationerna har bestämda synpunkter, men det har visat sig vara svårt att få tillfälle att framföra dem. Linköpings kommun har synpunkter. Länsstyrelsen i Östergötland har synpunkter. Länsarbetsnämnden har synpunkter. Jag måste fråga Nils Åsling: Kommer regeringen att ta del av och pröva dessa synpunkter innan slutlig ställning tas i ärendet? Det verkar som om regeringen lever i den villfarelsen att arbetsmarknaden är överhettad i Linköping och Östergötland. Därför är det nödvändigt att man noga studerar den verkliga situationen. Och hur är då den? Det enda positiva är ett visst behov av arbetskraft vid Saab-Scania. Men den andra sidan av saken är det grundläggande problemet att Linköpings starka beroende av militäranknuten sysselsättning måste minska, bl.a. genom att andra företag utvecklas. Hur skall detta gå till om företag flyttas bort? Det orimliga är att flyttningen sker med statligt stöd, trots att staten måste ha ett särskilt ansvar när det gäller att främja civil produktion i Linköping. Det är också så, att industrisysselsättningen i Linköping har minskat avsevärt under senare delen av 1970-talet. Åtskilliga företag har avvecklats i kommunen. Man kan heller inte se frågan isolerad från läget i hela regionen, och då blir bilden långt ifrån ljus. Vart fjärde industrijobb har försvunnit i Motala under några år. Motala Verkstad och Luxor är ett par viktiga krisföreteelser. Textilindustrins avveckling i Norrköping sätter ännu sina spår. Andra industriavvecklingar, senast Goodyears avveckling, har skapat stora svårigheter. Sysselsättningen i Boxholm är allvarligt hotad och därmed kommunens existens. Också andra industriorter som Finspång och Valdemarsvik har stora Nr 90 svårigheter med sysselsättningen. De södra länsdelarna har stora sysselsätt Fredagen den ningsproblem, osv. 27 februari 1981 ”Det är en felaktig uppfattning att arbetsmarknaden i Linköping är överhettad”, skrev länsstyrelsen i ett brev till Nils Åsling nyligen. Som stöd Om statens medför denna uppfattning kunde man bl.a. åberopa alarmerande siffror om = verkan till flyttantalet arbetslösa i kommunen. Länsstyrelsen säger bestämt ifrån att man ning av visst verkinte kan acceptera att regeringen använder lokaliseringsstöd som medel att stadsföretag från från Linköping flytta industriföretag. Att industriministern läst brevet tar jag för givet. Vilken betydelse tillmäter industriministern dessa synpunkter? Nils Åsling säger ju själv att stöd skall utgå endast efter det att olika intressenter på utflyttningsorten fått framföra sina synpunkter. Länsstyrelsen måste väl räknas till intressenterna på utflyttningsorten — och därtill som ett viktigt organ när det gäller planering. Att statliga pengar skall användas för en omflyttning av det slag det här är fråga om kan ifrågasättas dels utifrån de faktiska omständigheter jag här beskrivit, men dels också utifrån gällande bestämmelser. Jag vill alltså ta fasta på industriministerns uttalande om att stöd kan utgå endast efter det att olika intressenter på utflyttningsorten fått framföra sina synpunkter. Facket har redovisat tungt vägande skäl mot flyttningen och sökt få företaget att tänka om. Kommunen har redovisat en fullständig bild av sysselsättningsläget. Länsstyrelsen har, som jag redan anfört, motbevisat påståendena om en överhettad arbetsmarknad. Länsarbetsnämnden redovisar iden senaste översikten ett ökat antal arbetssökande och ett minskat antal lediga platser. Min fråga till industriministern blir då: Vilken betydelse tillmäts dessa faktiska förhållanden när regeringen tar ställning? Det skulle vara önskvärt att Nils Åsling gav besked om att statliga medel inte kommer att lämnas för att flytta detta företag från Linköping till Sölvesborg. Det beskedet skulle vara betydelsefullt för de anställda, för Linköpings kommun och för Östergötland. Men beskedet skulle kunna vara tillfredställande även för Sölvesborg och Blekinge, om industriministern sade att pengarna i stället skall användas för att skapa nya jobb, något som så väl behövs i den regionen. Det är faktiskt nya jobb som behövs. Ingen är hjälpt av att jobb och arbetslöshet bollas mellan olika orter i landet. Det har aldrig varit målen för regionalpolitiken. Här ligger nu ett så tungt och övertygande material på bordet att industriministern borde kunna ge ett klart besked.

Herr talman! Jag är tacksam mot Lars Henrikson och Nils Berndtson för att de tagit upp denna fråga, eftersom debatten lokalt i Linköping har visat att man i ganska stor utsträckning missförstått vad det hela rör sig om. Man har misstolkat industridepartementets aktiviteter på ett sätt som ibland t.o.m. kan ha varit ganska anmärkningsvärt. Industridepartementet har ju inte varit med i förhandlingarna om detta i 57 det inledande skedet. Det är framför allt företaget och den berörda kommunen som har diskuterat frågan. För företagets del har det uppenbarligen varit en strävan att vinna ökad effektivitet genom att få en viss koncentration av verksamheten, och man har då valt att göra den koncentrationen till moderbolagets anläggningar i Sölvesborg. Det är självfallet inte industridepartementets och regeringens sak att värdera de företagsekonomiska bedömningar som ligger bakom detta. Jag kan också förstå att Sölvesborgs kommun med hänsyn till situationen i Sölvesborg var mycket intresserad av att ta upp denna diskussion med företaget när det presenterade sina planer. Så skedde, och så småningom kontaktades industridepartementet. Anläggningen i Sölvesborg hade delvis tillkommit med lokaliseringsstöd. Vid en utbyggnad av verksamheten på ort där man redan har fått lokaliseringsstöd är det ganska självklart att man kontaktar arbetsmarknadsverket och industridepartementet för en diskussion om denna utbyggnad. Det är ingen flyttning i egentlig mening, utan den fråga som har behandlats i industridepartementet har berört expansionen av Blackstones verksamhet i Sölvesborg. Att denna expansion får konsekvenser på andra orter är naturligtvis beklagligt, men säg den åtgärd inom svenskt näringsliv, i syfte att främja effektivitet etc., som inte berör flera orter och även ger negativa effekter. Det är ofrånkomligt att en rationaliseringsverksamhet och en strukturförändring också ger negativa effekter på vissa orter. Får jag mer konkret svara på Lars Henriksons frågor. För det första var det alltså inte industridepartementet som tog initiativet. Initiativet var företagets och kommunens. Industridepartementet kom med i diskussionen eftersom staten är intressent i anläggningarna i Sölvesborg genom tidigare lokaliseringsstöd. För det andra ställer Lars Henrikson frågan varför vi inte haft någon kontakt med de anställda. Rutinen är att företaget självt måste klara kontakterna med sina anställda. Självklart går inte staten in som förmyndare i ett företag och sköter de sakerna. För det tredje frågas hur stora belopp det statliga åtagandet rör sig om. Jag sade i mitt svar att det inte rör sig om belopp i den storleksordning interpellanten förmodade. Jag är inte för dagen beredd, eftersom definitiva beslut inte är fattade, att i detalj redovisa hur expansionen i Sölvesborg har finansierats. Bl. a. av hänsyn till företaget är jag förhindrad att göra detta. För det fjärde undras om Linköping är ett överhettat område. Det finns knappast något överhettat område i vårt land i dag, i varje fall inte inom tillverkningsindustrin. Men jag noterade den försiktighet med vilken både interpellanten och frågeställaren hanterade frågan om arbetsmarknadens utveckling i Linköping. Ser man Linköpings arbetsmarknad i relation till arbetsmarknaden på andra håll i vårt land kan man säga att arbetsmarknaden i Linköping har relativt tillfredsställande förhållanden, och jag skulle vilja tillägga mycket goda expansionsmöjligheter. Nils Berndtson kompletterade med att ställa frågan om vi är beredda att ta hänsyn eller, som han sade, pröva synpunkterna från Linköping. Självfallet Nr 90 prövas allt material, alla synpunkter och framställningar som kommer till Fredagen den regeringen. Men jag vill betona att detta ur vår synpunkt är en fråga om en = 27 februari 1981 industriell expansion i Sölvesborg. Att den sedan får konsekvenser i Linköping är beklagligt, men det är företaget som fritt måste avgöra hur man Om statens med vill lägga upp sin verksamhet. Det kan staten inte lägga sig i.

stadsföretag från Herr talman! Jag måste säga att den bedömning som industriministern gör, Östergötland till dvs. att hela den diskussion som förts sedan frågan blev känd i Linköping Blekinge skulle bygga på ett missförstånd, kan jag inte fatta. Säg till de människor som jobbat praktiskt taget hela sin aktiva tid åt företaget J. W. Torell — och det är ett gammalt företag — att det är ett missförstånd att företaget skall flyttas från Linköping till en annan plats i landet! Jag tror inte det är möjligt att lägga upp argumentationen på det sättet. Det är inte fråga om något missförstånd. Tanken är att företaget skall flyttas. Tanken är tydligen också att flyttningen skall ske under medverkan av staten via industridepartementet och industriministern och att statliga pengar skall satsas i sammanhanget. Det finns ingen förståelse för påståendet att reaktionerna skulle bygga på ett missförstånd. Industriministern säger vidare att industridepartementet inte har varit med i förhandlingarna. Det är möjligt att industridepartementet inte var inkopplat från allra första början — jag vet inte det, men hur det förhåller sig med den saken kommer att klaras ut på annat sätt, för det måste skapas kunskap om hur rollerna har spelats. Att industridepartementet har varit och numera är med i bilden är emellertid obestridligt. Det bestrider inte heller herr Åsling. Då är det fråga om vilken roll industridepartementet skall spela. Den ordning som anges i interpellationssvaret bör gälla, nämligen att intressenter på utflyttningsorten skall få framföra sina synpunkter. Det är då det statliga organ som skall agera i sammanhanget som skall ta emot dessa synpunkter och bedöma och värdera dem. Det kan inte vara meningen att företaget skall ta emot dessa synpunkter. Företagets roll och skyldigheter är som bekant reglerade på annat sätt. Påståendet om att det i det aktuella fallet inte skulle röra sig om en flyttning i egentlig mening förtjänar inte någon särskild kommentar. Det hade varit bra om industriministern hållit fast vid det som han själv sagt i interpellationssvaret, nämligen att statens roll bör vara att hålla en rimlig kontakt med dem som är berörda. Jag återkommer alltså till den frågan när det gäller departementets agerande.

Herr talman! Nils Åsling berörde den irritation som har förekommit i Linköping på grund av den här affären. Irritationen är förklarlig också mot bakgrund av regeringens tidigare handlande i sådana här frågor. Även vid tidigare tillfällen har industridepartementet medverkat till flyttning av verksamhet från Linköping med hjälp av lokaliseringsstöd, konstaterar 59 länsstyrelsen bl.a. Från kommunalt håll går man ännu längre och säger sig se ett mönster i regeringens handlande — ett negativt mönster för Linköpings del. Jag noterar att herr Åsling säger att regeringen är beredd att pröva det material som framlagts. Det är ett tungt vägande material — det vill jag påstå. ; Nils Åsling ser inte den här åtgärden främst som en flyttning utan som en industriexpansion. Men ännu har vi inte fått besked om vilka nya jobb som skulle skapas genom denna åtgärd. I sitt svar åberopade Nils Åsling behovet av nya sysselsättningstillfällen i Sölvesborg på grund av nedläggningen av varvet. Då vill jag erinra om att i 1978 års varvsproposition föreslogs vissa sysselsättningsskapande åtgärder för de varvsregioner som drabbas av nedläggningen. Riksdagen antog ett åtgärdsprogram, i vilket ingick ett särskilt anslag på 265 milj.kr. med benämningen Bidrag till sysselsättningsåtgärder inom varvsregionerna. Jag tror emellertid inte att någon riksdagsledamot menade att dessa pengar skulle användas för att flytta över arbetslösheten till någon annan region i landet. Med sysselsättningsskapande åtgärder måste man väl ändå avse något annat än att flytta företag från en plats till en annan. Det skapar ju inte några nya arbetstillfällen. Om det är detta anslag som Nils Åsling ämnar använda för den aktuella flyttningen, anser jag att han vantolkar riksdagens beslut. Vi vet ju att av de fagra löftena om 400 000 nya jobb blev inte mycket kvar. I stället försvann arbetstillfällen i rask takt. Det problemet kan man inte lösa genom att flytta företag från en ort till en annan. Arbetslösheten avskaffas inte om den roterar mellan olika orter och regioner. Jag tycker det är bra att Nils Åsling ändå tonar ned talet om överhettning av arbetsmarknaden i Linköping. Skulle man nämligen anse att arbetsmarknaden där är överhettad, då har man inte särskilt stora anspråk på hetta. Nils Åsling säger också att en sådan här satsning måste få konsekvenser på andra orter. Låt oss stanna vid den tankegången och titta på vad det är man håller på med. Vi vet exempelvis att sysselsättningsläget är mycket svårt i Norrlandslänen, särskilt i Norrbotten. Vi vet också att vi håller på att få en Norrbottenssituation i en rad andra regioner: Värmland, Bergslagen, Småland, skogsoch träindustriområdena, järnbruksorterna osv. Menar då Nils Åsling att man skall försöka lösa de här problemen med flyttning av företag från andra regioner, där situationen möjligen inte är lika katastrofal? Den jämna fördelningen mellan landets olika delar som herr Åsling talar om i sitt svar skulle då bestå i att det blir lika besvärligt i alla regioner. Det är nämligen den enda verkan en sådan politik får. Men det är väl en väldigt passiv hållning? Inte löser man den besvärliga situationen i Blekinge med att stimulera ett Linköpingsföretags flyttning dit, men man skapar möjligen en besvärligare situation i Linköping och Östergötland. Jag tycker, herr talman, att detta är en maktlöshetens politik. Det är den passiva subventionspolitiken som träder fram i handläggningen av detta ärende. Det är en politik som inte är värd namnet regionaloch sysselsättningspolitik. Vad som krävs är en politik som ger nya arbetstillfällen, en målmedveten regionalpolitik och sysselsättningspolitik.

Herr talman!

Debatten i Linköping grundar sig nämligen på det missförståndet att man från industridepartementet skulle aktivt ha gått fram till företaget och sagt: Tag nu och flytta den här Linköpingsenheten till Sölvesborg så skall ni få så och så mycket pengar! Den myten odlas i dag i Linköping, trots att man vet att det är helt fel. Herrarna försöker litet grand att odla samma myt här i dag! Det är orimligt att tro att man från industridepartementets sida skulle säga nej till företag som vill expandera sin verksamhet, som vill orientera om sina enheter för att nå större effektivitet, stärkt konkurrenskraft och därmed ökad trygghet i sysselsättningen och förhoppningsvis också ökad sysselsättning. Det är ju själva det element som vi har att arbeta med för att få vårt svenska näringsliv konkurrenskraftigt. Att det sedan i det här speciella fallet har blivit så att det har drabbat Linköping, att företaget gör vissa omdispositioner som drabbar en viss ort, det är naturligtvis beklagligt, men det är en del av den här processen, och den har inte industridepartementet varit inblandat i. Jag ber än en gång att ni alla gör det klart för er och helst också för en bred opinion i Linköping, som är missledd i det här sammanhanget. Och det är en orimlighet att vi skall gå in från statens sida för att ta ställning till en expansionsfråga som gäller ett enskilt företag, i enheter som berörs av de här förändringarna. Det förutsätter också ny praxis: att samhället så att säga skulle sätta sig på företagsledningarna och i deras ställe gå in och diskutera lämpligheten av strukturförändringar. Jag tycker att herrarna måste inse hur orimligt hela det här resonemanget är.

Tillämpar man samma måttenhet som sysselsättningsutredningen tillämpade i början av 1970-talet, återstår när det gäller strävandena för regional utjämning — dvs. att ge samma chans till jobb i Norrbotten som i Linköpingt.ex. — att skapa 225 000 nya jobb här i landet. Det skulle inte skada om man försökte höja nivån på debatten, från det mest lokala perspektivet — där jag kan förstå att det svider till — och låta den få ett inslag av just solidaritet mellan olika landsdelar, och höja den i så måtto att man frågar sig: Vad är det som stärker svenskt näringsliv? Är det att låsa det i befintlig struktur, eller är det att låta företagen själva försöka hitta den maximala organisationen? Skall staten i så fall avhålla sig från att medverka till att främja den utvecklingen? Det är ju det frågan gäller. Herrarna anser tydligen att man skall avhålla sig från att främja en utveckling av svenskt näringsliv, men jag delar inte den uppfattningen.

Herr talman! När det gäller solidariteten mellan olika landsdelar tror jag inte att vi har så delade meningar. Men vi främjar inte solidariteten och vi löser inte de problem som kan finnas i olika landsdelar genom att flytta företag runt om i landet. Avsikten har aldrig varit att använda statliga pengar på det sättet, utan avsikten har varit att skapa nysysselsättning. Givetvis kan flyttningar av företag förekomma, men den helt avgörande frågan är på vilket sätt dessa sker. De anställda vid det företag vi här talar om och deras organisationer — inkl. företagsledningen i Linköping — kände alls inte till frågan trots att den hade diskuterats i månader. Det är någonting som det finns anledning att vara kritisk mot. Den frågan förbigår Nils Åsling med tystnad, och det kan jag i och för sig förstå. Här har det nämligen inte fungerat så som det borde ha gjort. Vi ägnar oss inte åt vare sig generalisering eller mytbildning. Det är ingen myt att man har tänkt sig att flytta företaget från Linköping till Blekinge. Jag vill återigen understryka att också jag inser att det är stort behov av att sysselsättning kommer till stånd i Blekinge — det är inte det som diskussionen handlar om. Skall man syssla med frågor av det här slaget, så måste det ske på ett anständigt sätt och inte så som det har skett i det här fallet. Jag upprepar frågan: Varför togs ingen kontakt med kommunledningen i Linköping eller med personalorganisationerna? Vidare frågade jag hur stora beloppi form av bidrag och hur stort stöd i övrigt som ställts i utsikt, men det vill Nils Åsling inte svara på. Han hänvisar till att han har att ta viss hänsyn till företaget. Det kan jag i och för sig till nöds förstå. Men eftersom det här handlar om en offentlig debatt, som har förts under så pass lång tid och olika uppgifter om beloppet har cirkulerat, vore det ändå bra att få något litet besked också på den punkten.

Herr talman! Nils Åsling anser att vi gör oss skyldiga till generaliseringar, skapar missförstånd och främjar en felaktig debatt i Linköpingsregionen. På det skall jag bara svara att industriministern genom våra frågor nu har beretts ett alldeles ypperligt tillfälle att bringa klarhet i det hela. Tyvärr tror jag emellertid inte att hans olika inlägg här i dag kommer att lugna opinionen i Linköping. Han har nämligen inte redovisat sådana skäl för regeringens medverkan att man kommer att godta dem. Vi har heller inte beskyllt regeringen för att aktivt ha gått in och stimulerat företaget att flytta. Jag har tvärtom sagt att den här åtgärden är ett uttryck för den passiva subventionspolitik som präglar regeringens handläggning av sysselsättningsfrågorna. Men verkningarna blir ju desamma oavsett om regeringen har tagit initiativet eller om regeringen har agerat på andra initiativ. Jag vill också påstå att vi har sökt höja debatten över det lokala planet, bl.a. genom att vi har efterlyst principerna för regeringens handlande i sådana här frågor. Jag kan inte se fallet Linköping isolerat ifrån den politik regeringen bedriver i övrigt. En andemening i Nils Åslings resonemang — även om han tonar ner det här med överhettning i regionen — är ändå att han har för sig att Linköpingsregionen och Östergötland är väl gynnade när det gäller sysselsättningen. Men vi har redovisat aktuella sifferexempel här som visar att så inte är fallet. Jag tycker också att det finns anledning för regeringen att göra klart för sig att det har skett en allvarlig omställning beträffande sysselsättningen i Östergötland under en period. Vissa branscher och industrier som har utgjort ryggraden i sysselsättningen har avvecklats eller minskat kraftigt i betydelse. Då tänker jag inte bara på textilindustrin, som länge varit dominerande i Norrköping, utan också andra, bl.a. inom metallbranschen viktiga företag har avvecklats. Jag har redovisat några sifferexempel på det. Jag återkommer också till den fråga som vi så många gånger har diskuterat, nödvändigheten av att regeringen aktivt medverkar för att få en bättre balans i sysselsättningen i Linköpings kommun mellan de militärt betingade arbetsuppgifterna och annan sysselsättning. Sedan vill jag också säga att solidariteten mellan regionerna inte kan bestå i att man fördelar arbetslösheten, utan den måste som ett viktigt inslag ha att man skapar nya arbetstillfällen — särskilt på orter som Sölvesborg och andra, som har akuta sysselsättningsproblem. Men jag anser inte att regeringens handläggning av den här frågan skapar några nya arbetstillfällen.